Herr talman! Jag får först tacka försvarsministern för svaret, som innebär att han inte anser att det nu är möjligt att redovisa försvarsgrenarnas anslag och anslaget för operativ ledning. Detta respekterar jag. Men det är inte heller det jag har frågat om. Min fråga löd: Delar försvarsministern min uppfattning, att Västsverige inte kan försvaras på ett trovärdigt sätt, om det inte finns permanent stationerade marinoch kustartilleriförband i området? Jag har full förståelse för att det kärva ekonomiska läget kräver besparingar och hårda prioriteringar. Men enligt min mening är det inte förenligt med en neutralitetspolitik — som kan väntas bli respekterad av omvärlden — att bildligt talat ”sätta lås för bakoch källardörrar men lämna huvudentrén vidöppen”. Göteborgsområdets betydelse för en trovärdig neutralitetsoch försörjningspolitik gör att dess hamninlopp måste betraktas såsom huvudentré när det gäller Sveriges havsbaserade transportvägar. Det får därför inte råda något tvivel om att Sverige avser att med kraft hejda varje försök att besätta Göteborg eller störa trafiken i hamninloppet. Jag var som 16-åring med när min far 1940 startade ortens hemvärn i Göteborgs östra ytterkant. Min uppfattning var då och är alltjämt — efter 35 års tjänst som reservofficer i armén — att de frivilliga organisationerna, såsom hemvärn, FBU, lottakårer, bilkårister m.fl., är ovärderliga inslag i vårt totalförsvar. Men de måste ha permanenta försvarsenheter i området såsom en bas för sin verksamhet såväl i fredssom i krigstid. I fredstid måste dessa förband finnas för att man skall vilja engagera sig och öva sig i krigsuppgifter. Det krävs att man allmänt upplever vårt totalförsvar såsom trovärdigt. Att i fredstid lämna Göteborgsområdet utan reguljärt placerade sjöförsvarsförband skulle med säkerhet undergräva denna tilltro. Besparingar måste givetvis ske, men de måste prioriteras på ett sådant sätt att tilltron till att man verkligen vill försvara Göteborgs hamninlopp mot främmande inkräktare bibehålls. Jag noterar att marinkommandochefen har konstaterat att det är omöjligt att på ett trovärdigt sätt klara ett incidentförsvar av Göteborg, om man drar bort förbanden i fredsorganisationen, och jag vill därför upprepa min fråga: Delar försvarsministern min uppfattning, att Västsverige inte kan försvaras på ett trovärdigt sätt, om det inte finns permanent stationerade marinoch kustartilleriförband i området?

Herr talman! Vi skall naturligtvis ha insatsberedda enheter på västkusten. Krigsorganisationen på västkusten har inte förändrats påtagligt. I stort sett samma förband mobiliserar och utgångsgrupperar inom Milo Väst, oberoende av de nu föreslagna fredsorganisatoriska förändringarna. Trovärdigheten i vår förmåga att försvara västkusten skall i första hand ställas i relation till krigsorganisationen. Att sätta likhetstecken mellan lokal förekomst av fredsutbildningsförband och styrkan i krigsorganisationen är inte riktigt, eftersom de inte är samma saker. Incidentberedskapen på västkusten utreds f. n. av chefen för marinen. Det man nu kan säga är att en permanent rote vedettbåtar kommer att tillföras västkusten. Vad avser ren bevakningsverksamhet innebär detta ett tillskott som väl kan mäta sig med patrullbåtsdivisionen, vars huvuduppgift är att bedriva utbildningsverksamhet. Antalet patrulltimmar till sjöss kommer att öka. Chefen för marinen undersöker vidare möjligheten att därutöver periodvis ha en patrullbåtsdivision på västkusten. Därtill ser chefen för marinen över möjligheterna att för beredskapsuppgifter disponera en truppstyrka ur kustartilleriet. Jag tycker att vi nu skall avvakta den översyn av planerna som kommer att göras och de uppgifter som vi under våren kommer att lägga fram.

Herr talman! Försvarsministern säger att vi skall ha insatsberedskap på västkusten. Han säger också att krigsorganisationen på västkusten inte har förändrats och inte kommer att göra det, även om man tar bort något av det vi har fått behålla. Men det kommer den att göra. Vad det är fråga om är att vi måste ha en grundutbildningsbataljon för utbildning i västkustmiljö. Vi måste ha en snabb bemanning av batterier och minspärrtroppar, om något skulle hända. Vi måste snabbt kunna försvara inloppen tillt.ex. Göteborg, Lysekil och Uddevalla, dvs. infarten till Sverige västerifrån. Vi måste snabbt kunna komplettera minutläggningar. En av anledningarna till att 1982 års försvarsbeslut innefattade en grundutbildningsbataljon på västkusten var dessutom att det skulle finnas yrkesofficerare som med mycket kort varsel kunde krigsplaceras som chefer på vissa förband. Det är betänkligt att vi i dag inte kan få ett besked när det gäller detta centrala problem. Försvarsministern säger att vi skall avvakta. Det brukar vi göra, men när vi har sett de förslag som chefen för marinen har lagt fram inför planeringen anser vi inte att det går att vänta med ett besked från försvarsministern. Vi måste få veta om vi kommer att få ha kvar något av den insatsberedskap vi har i Göteborg.
Herr talman! En grundförutsättning för ett effektivt försvar är att de förband som skall fungera i krigstid är väl lokaliserade redan i fredstid. Vad som nu har läckt ut och kommenterats i pressen är ju att fredsutbildningen i princip skall förläggas till Karlskrona, vilket med naturnödvändighet innebär att också övningarna kommer att förläggas till sydoch östkusten, dvs. till farvatten som naturligtvis också skall försvaras men som inte alls påminner om de mycket svårnavigerade göteborgska farvattnen.

Ett fungerande och respekterat neutralitetsförsvar i Göteborgsområdet kräver fast stationerade förband även i fredstid. Vi menar att 1982 års försvarsbeslut innebar en minimiram för sådana fredsbaserade förband. Därför vidhåller vi att någon ytterligare nedskärning av verksamheten vid KA 4 och militärkommando väst inte kan få förekomma.

Herr talman! Ingemar Eliasson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att sprida kännedom om och stärka respekten för folkrättens regler inom försvarsmakten. Utbildningen i folkrätt av militär personal behandlas i 1977 års tilläggsprotokoll till Genåvekonventionerna om skydd för krigets offer. I dessa protokoll, som Sverige har ratificerat, förbinder sig de fördragsslutande staterna bl.a. att införa folkrättsstudier i den militära undervisningen. Med anledning av Sveriges åtaganden i tilläggsprotokollen tillsattes folkrättskommittén år 1978. Kommittén fick till uppgift att kartlägga behovet av folkrättsundervisning för olika personalgrupper samt föreslå omfattningen av och metoderna för en sådan utbildning. Kommittén skall också lämna förslag om uppgifter för och utbildning av juridiska rådgivare åt militära chefer m.fl. under mobilisering och krig. Folkrättskommitténs slutbetänkande väntas föreligga om några månader. Regeringen har emellertid, utan att avvakta folkrättskommitténs slutgiltiga förslag, i tjänsteföreskrifterna för försvarsmakten lagt fast att all personal skall ges undervisning om folkrätten i krig. Regeringen har uppdragit åt överbefälhavaren att närmare reglera undervisningens omfattning och former. Överbefälhavarens utbildningsprogram, som startade år 1980, har som mål att var och en inom försvarsmakten skall —i den omfattning som behövs — behärska folkrättens regler och kunna tillämpa dem inom sitt område. Man får komma ihåg att fokuseringen på folkrätten inom försvarsmakten är relativt ny och att respekten för folkrättens principer därför fortfarande kan vara otillräckligt befäst på något håll i organisationen. Jag är emellertid övertygad om att den pågående målmedvetna satsningen på folkrättsundervisningen kommer att råda bot på detta.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är de tidningsuppgifter som fanns för en dryg månad sedan om inslag i utbildningen vid tolkskolan, där förhörsledare utbildas. Referaten om vad som förekommer i den utbildningen väcker frågan om folkrättens regler verkligen hålls i helgd. Där talas nämligen om förhörsmetoder som är eller mycket liknar ren tortyr. Där talas om slagsmål när offren tillfångatas, om isolering av offren i fuktiga och kalla källarutrym men, om att man binder offren och låter dem stå bundna många timmar och att de förödmjukas på olika sätt. En folkrättsexpert som uttalade sig i en tidning i denna fråga, John Crafoord, säger om dessa övningar så som de refererats: ”Tror de att det går att låta fångar stå bundna över ett dygn och låta dem frysa och hungra har de missuppfattat sina befogenheter. Det är helt mot krigets lagar.” Crafoord tycker att det är märkligt att förhörsövningen finns. ”Det får inte finnas någon tvekan”, säger Crafoord, ”om att vi skall behandla våra krigsfångar humant.” Det är naturligtvis en grannlaga uppgift att försöka skapa sådana betingelser för utbildning som påminner om krigstillstånd, men det finns ju ändå vissa regler och lagar också för detta. Som försvarsministern har påpekat har vi bundit oss att följa bl.a. Genévekonventionen om hur krigsfångar skall behandlas. Det finns emellertid ett uttalande från tolkskolans chef som i det avseendet är oroande. Han säger i en tidningsintervju att erfarenheter visar att i krig följer ingen annan makt Genåvekonventionen. Därför har vi medvetet överträtt konventionen för att få vara med om en realistisk övning. Man frågar sig om avsikten har varit att svenska förhörsledare skall lära sig vad de kan komma att behöva utstå eller om de själva skall genomföra denna typ av förhörsmetoder. Jag skulle gärna vilja att försvarsministern försäkrade att de uppgifter som har framkommit inte kommer att begravas i någon utredningskvarn utan kommer att leda till ingående undersökning, att respekten för folkrättens regler stärks inom försvarsmakten och att man inte bara lär sig artiklarna utantill, utan också följer dem i praktisk handling.

Herr talman! De i massmedia uppmärksammade händelserna vid bl.a. tolkskolan utreds f.n. av JO och av riksåklagaren. Om det genom utredningar skulle framkomma brister i utbildningen eller annat som kan hänföras till regeringens ansvarsområde, är jag givetvis beredd att genast vidta åtgärder för att få bort dessa brister. Jag följer de pågående utredningarna och kommer att noga studera de resultat som de kommer att ge. Utan att föregripa justitieombudsmannens eller riksåklagarens kommande ställningstaganden vill jag slå fast följande. Om utredningarna bekräftar massmedias beskrivning och visar att det förekommer inslag i den militära utbildningen som står i strid med vårt samhälles grundläggande värderingar eller mot de internationella konventioner som vi förbundit oss att tillämpa, kommer jag att vidta de åtgärder som erfordras för att komma till rätta med dessa problem.
Herr talman! Jag ber att få tacka för denna komplettering av svaret. Det framgår ju av tidningsreferaten — och något annat har vi inte att hålla oss till — att reglerna för vad som får förekomma och inte får förekomma är mycket otydliga. Flera f. d. elever vittnar om att det är vars och ens samvete som avgör vilka metoder som får komma till användning. Så får det naturligtvis inte vara. Det är också oklart huruvida de som är offer i sammanhanget är medvetna om vad de utsätts för eller inte utsätts för. Också på den punkten går uppgifterna isär.

Men jag förutsätter att försvarsministern i detta avseende följer denna utredning med stor uppmärksamhet och att vi får ta del av vad som framkommer om vad som verkligen har försiggått.

Herr talman! Larz Johansson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att lösa försäkringsfrågan för ungdomar på ungdomsplatser i företag som saknar kollektivavtal. Om en arbetsgivare är kollektivavtalsbunden är försäkringsfrågan löst genom att arbetsgivaren är skyldig att hålla arbetstagarna försäkrade i Arbetsmarknadens Försäkrings AB , som tillhandahåller de avtalsenliga försäkringarna. För en arbetsgivare som inte är kollektivavtalsbunden finns det möjlighet att teckna en frivillig AMF-försäkring. Emellertid kan en AMF-försäkring inte tecknas för en enskild löntagare, utan den måste omfatta samtliga anställda på företaget. Enligt uppgift från skolöverstyrelsen är andra försäkringsbolag inte villiga att ingå sådana försäkringsavtal som skulle krävas för att skapa avtalsenligt försäkringsskydd. Jag vill i detta sammanhang nämna att regeringen fått en skrivelse från en företagarförening, som hävdar att nuvarande regler för den frivilliga AMF-försäkringen för vissa företag medför så stora kostnader att de inte anser sig kunna ta emot ungdomar på en ungdomsplats. Eftersom jag i likhet med Larz Johansson ser det som ytterst angeläget att på alla sätt underlätta möjligheterna att få fram tillräckligt med ungdomsplatser, har jag efter samråd med SÖ grundligt prövat olika alternativ till lösningar för företag som inte har kollektivavtal. Av flera skäl anser jag det olämpligt att för ungdomar på icke kollektivavtalsbundna arbetsplatser godta ett sämre försäkringsskydd än det som gäller för de ungdomar som automatiskt har avtalsenligt försäkringsskydd. Jag har därför inte varit beredd att mjuka upp bestämmelserna i den riktningen. En förändring av reglerna för den frivilliga AMF-försäkringen skulle vara ett alternativ. Detta måste emellertid vara en fråga för arbetsmarknadens parter och inte för regeringen. Av underhandskontakter med AMF och arbets marknadens parter att döma förefaller det dock svårt att få till stånd en ändring på denna punkt. Jag måste därför tyvärr konstatera att det f. n. inte står andra möjligheter till buds för icke kollektivavtalsbundna arbetsgivare än att teckna en frivillig AMF-försäkring enligt nuvarande regler. För en överväldigande majoritet av företagen utan kollektivavtal torde detta inte föranleda några ekonomiska svårigheter, eftersom de är enmansföretag eller har få anställda.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är de motsägelsefulla besked i försäkringsfrågan som lämnats av företrädare för utbildningsdepartementet, skolöverstyrelsen och vissa försäkringsbolag. Skolöverstyrelsen anordnade för en tid sedan en konferens för företrädare för de regionala planeringsråden, såväl ledamöter som handläggande tjänstemän. I konferensen var förvirringen total om vad som egentligen gäller. Inte ens ledamöter från det centrala planeringsrådet kunde ge några entydiga besked. Detta är allvarligt nog, eftersom det framför allt är SSA-sekreterarna som skall ge besked i den här typen av frågor. Ännu allvarligare är att utbildningsdepartementet tillsammans med arbetsmarknadsdepartementet låtit sprida en broschyr, Ge oss en chans!, där det under rubriken Hur löses försäkringsfrågan? står att läsa när det gäller försäkringsfrågor: ”Om det finns kollektivavtal är försäkringsvillkoren uppfyllda. I annat fall måste arbetsgivaren se till att försäkring är ordnad.” Och så kommer det: ”Om du inte har kollektivavtal på arbetsplatsen, ta då kontakt med ditt försäkringsbolag så ordnas den frågan på ett enkelt sätt.” Jag måste säga att efter det svar som utbildningsministern nu har presterat —-somi alla stycken är korrekt — framstår broschyren i en ännu mer tvivelaktig dager än tidigare. Det vore nog bra om utbildningsministern såg till att i fortsättningen vara litet mer noggrann i sitt arbete, så att sådana här malörer inte behöver inträffa. Jag förväntar mig också att utbildningsministern här och nu ger besked om att detta är ett misstag som inte får upprepas. Jag tar sedan fasta på den passus i svaret där utbildningsministern säger att hon har varit och är beredd att pröva olika alternativ till lösningar för företag som inte har kollektivavtal. Det finns nog både enkla och eleganta lösningar på det här problemet. Ett sätt är att kommunerna, t.ex. genom en samordnad upphandling genom Kommunförbundet, tar på sig försäkringsansvaret för samtliga ungdomar upp till 18 års ålder som deltar i någon form av verksamhet där skolan har huvudansvaret, dvs. även beträffande ungdomsplatserna. Det vore en ganska logisk ordning, med tanke på det kommunala uppföljningsansvaret, som ju också sträcker sig så här långt. En annan variant — om den skisserade lösningen inte skulle vara möjlig — är att staten tar över försäkringsansvaret för alla ungdomar som är i utbildning eller omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret. Då skulle man snabbt kunna nå en lösning som underlättar det som vi alla syftar till, nämligen att få fram alla de ungdomsplatser som vi de facto behöver. Det skulle vara intressant att höra om utbildningsministern är beredd att pröva någon av dessa vägar.

Herr talman! Som framgick redan av mitt svar till Larz Johansson är det helt klart att man inte kan säga att försäkringsfrågorna är enkla att lösa. I den delen var alltså broschyren felaktig — det håller jag med om. De här försäkringsfrågorna är enkla att lösa så länge det rör sig om kollektivavtalsbundna arbetsplatser. Men vi behöver ju använda oss också av andra än sådana arbetsplatser, och då blir det ganska krångligt. Om staten eller Kommunförbundet tar på sig ansvaret skulle det innebära att man drar på sig en ganska hög kostnad för det relativt ringa antal ungdomar som finns på arbetsplatser utanför dem som är kollektivavtalsbundna. Detta gör naturligtvis att man tvekar något inför en sådan lösning och vill se om det kan finnas andra lösningar som inte skulle innebära så höga kostnader för dessa få elever. Jag vet att tidigare regeringar har brottats med den här frågan, och vi har inom utbildningsdepartementet och regeringskansliet lagt ned ett omfattande arbete på att lösa den. Men tyvärr kvarstår endast möjligheten att teckna en frivillig AMF-försäkring. Jag kan hålla med om att detta inte är helt tillfredsställande, men vi skall också ha klart för oss att det ytterst är skolstyrelserna i resp. kommuner som har att bedöma det försäkringsskydd som presenteras för dem. Det kommer kanske också att finnas andra sätt att lösa försäkringsfrågan. Jag menar att sista ordet inte är sagt, utan vi skall fortsätta att arbeta med den här frågan.
Herr talman! Jag tar fasta på det sista i utbildningsministerns svar, som ändå var positivt. Jag är medveten om att den typ av lösningar som jag skisserat kostar en del pengar, men vi skulle ju få andra vinster på köpet genom dem. Vi skulle t.ex. få alla ungdomar försäkrade vid alla tillfällen där det i dag kan råda viss tveksamhet, alla de tillfällen där vi har ungdomar ute i praktik på arbetsplatser och på annat sätt, där de utanför skolan deltar i verksamheter där det i dag inte är självklart att tillgängliga försäkringsformer är tillräckliga. Än en gång: Jag tar fasta på det sista som utbildningsministern sade, att hon är beredd att pröva också andra former än dem som i dag står till buds.

Herr talman! Kenth Skårvik har frågat mig om regeringen avser att föreslå några förändringar i bestämmelserna om intagning till gymnasieskolan i syfte att förbättra och underlätta situationen i grundskolans sista årskurs. Intagningen till gymnasieskolan baseras fr.o.m. förra året på höstterminsbetyget för de elever som söker direkt från grundskolan. De nya reglerna föregicks av en långvarig utprövning och utvärdering. Erfarenheterna hittills är i stort sett positiva, men man har ändå kunnat konstatera vissa problem, särskilt i skolor som inte deltagit i den tidigare försöksverksamheten. Det är givetvis angeläget att försöka undanröja dessa problem. Skolöverstyrelsen har också under hela genomförandetiden vidtagit aktivt stödjande insatser för att förbättra systemet. Jag har bl.a. erfarit att SÖ i dagarna distribuerar ett nytt servicematerial innehållande exempel på hur man i olika skolor har lagt upp skolarbetet i årskurs 9 med hänsyn till höstterminsintagningen. Dessa insatser måste givetvis ges möjlighet att få genomslag innan regeringen är beredd att ta ställning till eventuella förändringar. Jag vill dock tillägga att gymnasieutredningen i sitt principbetänkande har lagt fram förslag som berör övergången från grundskolan till gymnasieskolan. Vissa av dessa förslag och även synpunkter som framkommit under remissbehandlingen av betänkandet, visar på möjligheten att knyta verksamheten under vårterminen i årskurs 9 närmare till den inledande perioden i gymnasieskolan. Beredningen av gymnasieutredningens förslag pågår, och jag avser att i det sammanhanget återkomma till de berörda problemen kring höstterminsintagningen.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som jag anser vara till fyllest, men jag kan inte riktigt hålla med om att resultatet anses vara positivt. Sedan några år tillbaka har, som utbildningsministern säger, eleverna i årskurs 9 i högstadiet som sökt för intagning till gymnasieskolan intagits på höstterminsbetygen. Redan efter första intagningen märktes stora nackdelar, eftersom eleverna under vårterminen inte hade tillräcklig motivation för något större engagemangi skolarbetet. Detta har utmynnat i slöhet, slapphet och i många fall otillåten frånvaro. Rapporter och brev kommer nu från ganska många kommuner där samråd har skett och synpunkter har lämnats av representanter för elever och personal. Höstterminen har upplevts som mycket hektisk. Anhopningen av prov har inte kunnat undvikas. Situationen har också förvärrats av att prao-perioderna är förlagda till höstterminen i årskurs 9. Intentionerna i läroplanen är säkert bra, men om det inte fungerar som man tänkt, vad gör man då? Det är ju inte meningen att eleverna skall behöva lida och uppleva en tristess därför att det praktiskt är bättre med detta intagningssystem. Givetvis kommer också lärarna i kläm, eftersom det är mycket svårare att få ut något av vårterminen med den ambition som lärarna har i sitt arbete. Jag hoppas att utbildningsministern följer detta arbete och gör de ändringar som eventuellt behövs med tanke på elevernas bästa och inte bara med tanke på det praktiska.

Herr talman! Kenth Skårvik har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att stoppa dataregistrering, där enskilda elever kan identifieras. Inledningsvis vill jag erinra om att frågan om skydd för den personliga integriteten i samband med dataregistrering är en generell fråga som regeringen f. n. ägnar stor uppmärksamhet. Enligt 2 § i datalagen skall den som vill skapa personregister på ADB-medium ansöka hos datainspektionen om tillstånd för detta. Tillståndsprövningen avser frågan om otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet. Prövningen resulterar i anvisningar om hur uppgifterna i registren får bearbetas och i vilken omfattning de får spridas och användas. Enligt vad jag erfarit har skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna i samarbete med statskontoret nyligen genomfört ett projekt om datorstöd för den statliga skoladministrationen och därvid utarbetat en ADB-strategi samt en handlingsplan för de närmaste åren. På grundval av detta arbete kommer inom kort rutiner till skydd för integritet att fastställas för den statliga skoladministrationen. Jag gör därför bedömningen att några åtgärder från min sida i detta avseende inte nu behövs. Med hänsyn till de aktuella frågornas känsliga art kommer jag emellertid att följa utvecklingen med uppmärksamhet.

Herr talman! Jag tackar även för svaret på den här frågan. Jag anser det dock vara litet för övergripande och finner dessutom att det inte handlar så särskilt mycket om det som nyss inträffat. De källor som jag haft när jag ställde denna fråga, som jag anser mycket angelägen, är Göteborgs-Tidningen och rektor vid ett av Göteborgs gymnasier, vilken jag haft samtal med. Enligt uppgift har man i fyra län fått i uppdrag av skolöverstyrelsen att begära in upplysningar från samtliga elever som hoppar av från första året av gymnasiet. Det sägs att avhopparna är ett stort problem. Myndigheterna vill följa utvecklingen och veta vad avbrotten beror på, för att sedan kunna föreslå åtgärder som minskar antalet avbrott. Om man nu hade stannat där och nöjt sig med att ta reda på orsakerna, hade allt varit gott och väl. Det är fullt förståeligt att man vill få ordning på detta och framför allt att man vill ge eleverna all hjälp som de behöver inför ett sådant här beslut. Det är också helt klart att de många avhoppen lägger stora hinder i vägen för det planeringsarbete som måste bedrivas i skolan. Men det som gjorde att rektorerna i Göteborg reagerade var den blankett som fanns med och som skulle fyllas i med namn och personnummer. Den skulle sedan dataföras och finnas tillgänglig vid senare tillfällen. Den skulle alltså kunna följa eleven framöver och eventuellt verka som en svartlistning av eleven vid sökande av arbete eller vid tillfällen när eleven kunde tänka sig att ta upp studierna igen. Nu hände följande. Några dagar efter den starka reaktionen från rektorerna i Göteborg tog länsskolnämnden i Göteborgs och Bohus län tillbaka kravet på ifyllande av namn och personnummer och erkände att man, som det sades, gjort en lapsus. Vad som hänt i de övriga tre länen vet jag inte. Enligt uppgift som jag senare fått ville man i stället ha ett fingerat nummer på resp. elev, vars identitet endast skolan i fråga skulle känna till. Detta innebär att det skulle vara helt möjligt, den dag när man vill ha reda på vem som är människan bakom numret, att ta kontakt med skolledningen och få veta vilken eleven var. Jag kan inte förstå att det skulle vara nödvändigt med någon som helst registrering. I övrigt anser jag syftet med aktionen vara bra. Kan jag få ett löfte av utbildningsministern att hon studerar den nu påbörjade undersökningen och ser till att den fungerar på ett riktigt sätt?

Herr talman! Den förra frågan av Kenth Skårvik handlade om de problem som förekommer i övergången mellan grundskola och gymnasieskola. Att den statliga skoladministrationen följer upp dessa problem genom enkäter och undersökningar tycker jag är mycket viktigt. Sedan har vi naturligtvis alltid rätt att ha åsikter om det sätt som det här sker på. Det är inte en uppgift för mig att detaljstyra hur myndigheterna sköter det. Vad gäller integriteten i datasammanhang vill jag säga att det ju finns särskilda myndigheter som bevakar den. Beträffande den aktuella undersökningen vill jag bara upplysa om att, enligt vad SÖ har talat om för mig, den planerade bearbetningen över huvud taget inte kommer att läggas upp på grundval av personnummer. Jag vill också säga att om länsskolnämnderna hade önskat hålla kvar vid detta, är det ändå inte självklart att de fått göra det. En sådan uppläggning av en undersökning kräver nämligen medgivande av datainspektionen.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att också jag tycker att den här undersökningen är mycket bra. Det är mycket viktigt att man får göra sådana här undersökningar. Men det är alltså inte nödvändigt att de görs på grundval av dataregistrering. Jag vet också att man senare tagit tillbaka detta och erkänt att man har skickat ut en blankett som var felaktig. Jag tycker att det är en väldig lapsus att en länsskolnämnd gör en sådan sak utan att ha fått datainspektionens godkännande, alltså utan att veta att man gör det på ett riktigt sätt. Det är till för att skydda eleverna i detta sammanhang. Men jag är tacksam för det besked jag har fått i frågan och hoppas att detta inte skall upprepas.

Herr talman! Kerstin Anér har frågat mig när regeringen avser att fatta beslut i frågan om statsbidrag till fristående skolor.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret och tillägga att om man alltid fick så positivt svar på sina frågor vore det ett sant nöje att vara riksdagsman. Jag skall bara tillägga ett par ord om de skolor som nu fått statsbidrag; det är något fler än SÖ föreslog. De internationella skolorna har en särskild uppgift att fylla, vilket kommer hela landet till godo, inte så mycket genom någon särskild pedagogik men därför att människor med god språkutbildning är en väsentlig nationalekonomisk tillgång som vi inte kan vara utan. Vad de kristna skolorna beträffar kan jag för min del bara yttra mig om S:t Eriks katolska skola i Stockholm, som jag har sett. Jag vet t.ex. hur den klarar problem med invandrarbarn så att man inte märker att det över huvud taget är några problem. Barnens och föräldrarnas lojalitet med skolan och med systrarna, som i sitt arbete över huvud taget inte känner några tidsbegränsningar, visar sig bl.a. i att skolan är ren, snygg och oskadad på ett sätt som många vanliga skolor kunde djupt avundas dem. Waldorfskolorna har som bekant verkliga, nydanande pedagogiska grepp, som inte inskränker sig till ommöbleringar i kursplaner eller extralektioner i estetiska ämnen utan går djupt in i lärarnas sätt att uppfatta och organisera sitt arbete och få betalt för det. Skall den obligatoriska skolan lära sig något av den, får den ändra på mycket i sig själv. Waldorfskolorna är redan i dag en tillgång för hela samhället, dels genom att de gratis ställer upp som studiematerial för alla de lärare och lärarkandidater som köar för att få komma dit och se och höra, dels genom att de sänder ut årskullar — låt vara att de är små — med elever som har uppfostrats och utbildats till att bli hela människor. Det är inte ett privilegium för de eleverna, utan det är något som hela samhället kommer att ha glädje av under hela deras liv. Jag tackar som sagt statsrådet för att dessa skolor har fått en chans att överleva, även om deras elever fortfarande kostar samhället avsevärt mindre än vad elever i den vanliga skolan kostar.
Herr talman! Jag vill bara till Kerstin Anér säga att jag i och för sig gärna skulle föra ett långtgående resonemang om olika pedagogikers och skolors förtjänster och eventuella svagheter. Men med hänsyn till kammarens ansträngda tidsschema skall jag be att få göra det i annat sammanhang.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag vill medverka till att lotterier får anordnas till förmån för svenskt hantverk och konsthantverk. Jag vill först erinra om att en grundtanke bakom både den tidigare och den nu gällande lotteriregleringen är att behållningen av lotterier bör gå till ideella ändamål eller tillfalla det allmänna. Föreningar som har till huvudsakligt ändamål att tillgodose exempelvis medlemmarnas ekonomiska eller därmed jämförbara intressen bör därför uteslutas från möjligheten att anordna lotterier. Frågan om t.ex. hantverksföreningar och konstnärsgillen skall få anordna lotterier kan knappast besvaras generellt, utan det får lösas från fall till fall med beaktande bl.a. av verksamhetens karaktär. Sammanslutningar av denna art har emellertid många gånger en sådan allmännyttig inriktning att de bör komma i fråga som lotterianordnare.

Herr talman! Mycket kort. Självfallet är det de faktiska förhållandena och icke formalia som avgör prövningen av tillstånd.
Herr talman! I så fall undrar jag om kulturministern anser att anslag för stipendier till konsthantverkare i allmänhet, om man bortser från fall till fall, är ett allmännyttigt ändamål?
Herr talman! Det lotteri som åberopas har ett överklagningsärende liggande i regeringskansliet. Jag får möjlighet att lämna svar på den ställda frågan i samband med beslutet i det ärendet.
Herr talman! Jag tror och hoppas att statsrådet Göransson förstår att fler än jag är intresserade av att han ser positivt på detta överklagningsärende och ger malmöbor, göteborgare och stockholmare möjlighet att fullfölja ett traditionsrikt lotteri.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig om det förbereds några initiativ för att t.ex. genom ett svenskt klassikerbibliotek säkra tillgången på och distributionen av våra klassiker till allmänheten. Bidrag till klassisk litteratur ingår som en särskild stödordning i det statliga utgivningsstödet. För innevarande budgetår har 2,2 milj.kr. anvisats till utgivning av klassiker. Bidraget utgår främst som förhandsstöd till utgivningen och till en mindre del som lagerstöd. Därutöver anvisas under en annan särskild post under utgivningsstödet f. n. 900 000 kr. årligen till utgivning av August Strindbergs samlade verk. Kulturrådets möjligheter att främja förlagens utgivning av klassiker är alltså relativt stora. Utgivningsstöd förutsätter dock vilja och initiativ från förlagens sida. 1982 års bokutredning skall enligt sina direktiv överväga behovet av framtida stödinsatser på bokutgivningens område. Jag utgår från att utredningen i sitt slutbetänkande våren 1984 behandlar även frågan om stöd till klassikerutgivning. Regeringen avser att lägga fram sina ställningstaganden till utredningens förslag i en litteraturoch bibliotekspolitisk proposition våren 1985.

Herr talman! Jag tackar Bengt Göransson för svaret på frågan. Jag finner grundtonen i hans svar mycket positiv. Det här är inget alldeles nytt problem, men det aktualiserades på nytt när vi nyligen skulle fira 100-årsminnet av Hjalmar Bergmans födelse. Hjalmar Bergman är en av våra största svenska författare, men det visade sig då att det var praktiskt taget omöjligt att hitta hans böcker i den vanliga bokhandeln. De bokhandlare som hade någon tillgång till Bergmans böcker hade tre fyra volymer, medan hans produktion är mycket rik. Nu gäller det inte bara Hjalmar Bergman utan också andra svenska klassiker inom litteraturen. Jag har inte kunnat göra någon fullständig undersökning av läget ute i bokhandeln, men jag har gjort vissa stickprov. Om man bortser från en del lysande undantag — det finns faktiskt också sådana — var läget mera skrämmande än jag hade trott. Klassikerna fattas i huvudsak på hyllorna i dagens svenska bokhandel. Däremot dräller det som Varför är det då viktigt att våra klassiker finns tillgängliga? Jo, det är viktigt därför att vi måste försvara det svenska språket. Därvid spelar boken, som i år fyller 500 år, en utomordentligt betydelsefull roll. Vi har en skyldighet att föra vidare vårt svenska kulturarv till ungdomen, men hur skall nya generationer kunna läsa de svenska klassikerna, om man inte kan få tag i dem i bokhandeln? Andra länder, t.ex. Frankrike, England och Tyskland, har det bättre ställt på det här området, och när det gäller den ryska litteraturen finns det en riklig tillgång till klassikerna. Nu finns det stödformer, som Bengt Göransson har nämnt, men ändå har vi det här läget. Då tycker jag att man måste göra någonting mera, för det är tydligt att nuvarande stödsystem för utgivning av klassiker inte är tillräckligt — det fungerar inte. Det finns problem både vad gäller produktionen och när det gäller distributionen av böckerna. Jag har ställt mig den tanken, om inte skapandet av ett speciellt svenskt klassikerbibliotek, som självfallet borde finnas hos alla bokhandlare, skulle vara en möjlighet att lösa den här frågan. Jag vill gärna upprepa den frågan och höra Bengt Göranssons mera privata mening, sedan han förut läst upp det officiella svaret.

Herr talman! Jag har sett det som min uppgift att som svar på Carl-Henrik Hermanssons fråga redovisa vilka insatser staten faktiskt gör för klassikerutgivningen och vilka möjligheter det finns för förlagen att få stöd för den utgivning som man ser angelägen. Jag kan däremot knappast gå ut och som ansvarigt statsråd ge anvisningar till förlagen om hur de bör göra. Men jag skulle ändå gärna vilja uttrycka en reflexion i form av en fråga. Det kan man göra mot bakgrund av jubileumsåret för Hjalmar Bergman. En rad olika aktiviteter sätts i gång runt om i landet. Teatrarna spelar Hjalmar Bergmans pjäser. Biblioteken uppmärksammar Hjalmar Bergman som författare. Riksutställningar ordnar en vandringsutställning. Radio och TV är också med. I det läget upptäcker vi att möjligen förlagen och bokhandeln förhåller sig ganska passiva. Då måste man fråga sig vad det beror på. Beror det på en bristande vilja från förlagens eller bokhandelns sida? Har vi ett felaktigt utformat klassikerstöd? Kanske de stödformer vi har inte är lämpliga? Sådana saker har vi anledning att pröva när vi nu går igenom bokbranschens problem. Tillgängligheten i bokhandeln är nämligen dålig även där det finns hyggligt i lager. En koll i en bokhandel i veckan visade att man bara hade en titel av Hjalmar Bergman i handeln, och det är icke tillfredsställande.
Herr talman! Det kan ju inte ha kommit som någon stor överraskning för vare sig bokförlagen eller bokhandeln att hundraårsminnet av Hjalmar Bergmans födelse infaller just i år på ett bestämt datum. Det har man faktiskt vetat rätt länge och kunde vidtagit sina förberedelser. Det faktum att det är praktiskt taget omöjligt för vanliga svenska medborgare att få tag i Hjalmar Bergmans böcker i den vanliga bokhandeln tycker jag — jag väjer inte för ordet — är en kulturskandal. Det gäller, som jag förut påpekat — och det vet också Bengt Göransson — inte bara Hjalmar Bergmans böcker, utan också våra andra svenska klassiker. Det borde först och främst göras en ordentlig undersökning. Bengt Göransson har tittat i bokhandeln, och jag har varit i några bokaffärer. Men jag skulle vilja vädja till en stor tidning eller en stor tidskrift som har resurser att göra en ordentlig undersökning av det faktiska läget. Kanske kan den sittande bokutredningen göra det för att få en bra bakgrund till sina förslag. Jag tar emellertid fasta på vad Bengt Göransson sagt här. Jag märker att han har en mycket positiv inställning till denna fråga. Jag hoppas att bokutredningen och regeringens förslag till riksdagens beslut skall bidra till en lösning av denna fråga, som vi verkligen inte har råd att försumma.

Herr talman! Björn Molin har frågat mig om jag är beredd att medverka till en begränsning av televerkets nuvarande monopolställning i de fall där de tekniska möjligheterna så medger. Enligt min mening är det bra att en klar avgränsning av televerkets monopolområde har genomförts. Jag anser också att monopolavgränsningen bör anpassas till den tekniska utvecklingen. Detta får dock inte leda till att televerkets ställning och ansvar förändras. Televerket har ett sammanhållande systemansvar på telekommunikationsområdet även om verket inte för all slags kommunikation har ensamrätt på hela kommunikationskedjan. Dessutom måste andra än rent affärsmässiga bedömningar beaktas. Ett krav som ställs på televerkets grundtjänster är således av socialoch regionalpolitisk natur. Det innebär att tjänsterna skall vara tillgängliga i hela landet till enhetliga taxor. Om inskränkningar i den nu gällande monopolavgränsningen skulle aktualiseras på grund av den tekniska utvecklingen måste man därför göra en noggrann prövning av effekterna.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Min utgångspunkt är naturligtvis att monopol är någonting som är ineffektivt och kostsamt för konsumenterna medan konkurrens befrämjar kostnadsmedvetande och effektivitet och är till nytta för konsumenterna och samhället. Jag tror att detta gäller också på televerkets område. Televerkets monopolställning har ju i år varit föremål för stor uppmärksamhet, och det är i det sammanhanget ett par punkter jag skulle vilja påminna om. Televerket har i dag inte monopol på all telekommunikationsmateriel, men man har i de flesta fall ett myndighetsansvar när det gäller utprovning och godkännande av sådan materiel. Detta kan utnyttjas till att gynna de produkter som verket självt tillhandahåller. Jag tror därför att det vore angeläget att man, för att undvika varje misstanke på detta område, delade på televerkets ansvar när det gäller t.ex. provning av ny materiel och televerkets rent kommersiella verksamhet med att tillhandahålla teletjänster. Jag tycker inte att kommunikationsministerns svar är särskilt tillfredsställande på denna punkt, och jag skulle därför vilja ställa frågan: Kan kommunikationsministern tänka sig att man skiljer televerkets myndighetsutövning från dess rent kommersiella verksamhet? Det är klart att det av rent fysiska skäl i vissa fall är nödvändigt med ett monopol, t.ex. när det gäller telenätet. Det är det som kommunikationsministern anspelar på när han talar om att man av sociala och regionalpolitiska skäl måste ha en enda myndighet, ett enda verk. Detta gäller emellertid inte för en mängd andra telekommunikationstjänster och inte heller beträffande ett antal utrustningsdetaljer, som ju televerket inte behöver ha ensamrätt på. Speciellt när det gäller modern datakommunikation skulle televerket, enligt min mening, med fördel kunna få verka i en konkurrenssituation. Televerket har ju släppt monopolet på de s.k. låghastighetsmodemen, men man har inte gjort det när det gäller höghastighetsmodemen, som kommer att ha en utomordentlig stor betydelse för all framtida informationsöverföring. Ett specialexempel i sammanhanget har utgjorts av biltelefonerna och biltelefonväxlarna. På det området fick företaget Comvik komma in, men några mindre biltelefonföretag i Göteborg och Malmö hindrades i realiteten av televerket från att få fortsätta sin verksamhet på kommersiella villkor. Jag är intresserad av att få höra om kommunikationsministern är beredd att medverka till en ökad konkurrens på detta område.
Herr talman! Det beslut som riksdagen fattade beträffande televerkets framtida verksamhet är ju tämligen färskt. Beslutet fattades 1980, och även om den tekniska utvecklingen går snabbt menar jag att man med detta beslut lade fast de grundläggande riktlinjerna för televerket på ett sådant sätt att det f. n. inte finns skäl att göra någon omprövning. Televerket följer givetvis, i enlighet med riksdagens uttalande, den tekniska utvecklingen. Verket har också i den treårsplan som lämnats till regeringen anmält att man under dessa tre år, när utvecklingen så motiverar, kommer att pröva ytterligare inskränkningar i monopolavgränsningen. När det gäller höghastighetsmodemen är det, såvitt jag kan förstå, tekniska skäl som gör att man inte släpper monopolet. Monopol medför höga kostnader, säger Björn Molin. Jag vill gärna erinra Björn Molin om att vi i Sverige har de lägsta kostnaderna i världen när det gäller telekommunikationerna. När det gäller provningsverksamheten är det väl självklart att televerket skall skilja mellan sin myndighetsroll och sin affärsverksroll. Riksdagen fattade ett beslut 1980 om att det skulle finnas ett särskilt kontor inom televerket för sådana frågor. Dessutom skulle man kunna överklaga provningsbeslut i en särskild nämnd, teleanslutningsnämnden. Nämnden har ännu inte haft något ärende att ta ställning till. Det förefaller mig därför som om problemen inte är speciellt stora, men det är självklart att vi inom regeringen följer utvecklingen med stort intresse.

Herr talman! Den tekniska utvecklingen på detta område går ju mycket snabbt, och jag gör inte anspråk på att vara expert på den tekniska utvecklingen när det gäller televerket. Det är inte så lätt, och jag vet inte om kommunikationsministern heller är någon expert. Beslutet 1980 innebar att man skulle luckra upp televerkets monopol i takt med att den tekniska utvecklingen gjorde detta möjligt. Jag tror att vi ganska snart kommer att vara i den situationen att det anses tekniskt möjligt att avstå från monopol när det gäller höghastighetsmodem. Såväl från principiell synpunkt, alltså relationen mellan monopol och konkurrens, som från yttrandefrihetssynpunkt är det viktigt att televerkets monopol hävs, eftersom det här är fråga om utrustning som har stor betydelse när det gäller möjligheten att använda dataoch informationsöverföring. Kommunikationsministern sade vidare att vi har låga priser på teletjänster. Ja, det har vi i allmänhet. I somras fick vi dock ett tråkigt exempel på motsatsen, när televerket treeller fyrdubblade priserna på ett antal utrustningsdetaljer — ringklockor, samtalsmätare och allt vad det var. Detta är utrustningsdetaljer som hör till telefoneringsområdet, där televerket inte har monopol men i praktiken, bl.a. till följd av installationsoch provningsmonopolen, har blivit den enda som tillhandahåller sådan utrustning. Det har följaktligen lett till ganska rejäla prishöjningar. Man måste ha en myndighet som är ansvarig för telekommunikationerna och som har provningsansvar osv., men det viktiga är att dra en skiljelinje mellan televerkets myndighetsutövande verksamhet och den rent kommersiella verksamheten. Det är av detta skäl jag tror att man har anledning att se över televerkets organisation och ställning. Jag tycker inte att det är tillfredsställande att höra att man inte nu vill ändra på televerkets ställning och ansvar. Det är just det man skall göra.

Herr talman! Olle Grahn har under hänvisning till att registreringsskyltarna för fordon från den 1 januari 1984 skall tillverkas i plast och enligt uppgift blir 30 26 billigare än de nuvarande aluminiumskyltarna frågat mig om bytet av material i registreringsskyltarna kommer att innebära prisreducering för fordonsägarna. Rune Torwald har mot bakgrund av uppgift i massmedia om att övergången till plastskyltar den 1 januari 1984 ”skulle drabba alla bilägare omedelbart” hävdat att det borde vara tillräckligt att tillhandahålla de nya skyltarna när det gäller nya bilar som levereras samt till bilägare som begär nya skyltar och frågat om regeringen tagit ställning till denna fråga och i så fall på vilket sätt. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Vad först gäller Olle Grahns fråga är det riktigt att plastskyltarna blir billigare än de nuvarande skyltarna. Trafiksäkerhetsverket kommer snart att till regeringen ge in förslag om ändrad förrättningstaxa. En anpassning av skyltpriserna till det nya kostnadsläget kommer enligt vad jag inhämtat därvid att ske. Vad sedan gäller Rune Torwalds fråga kan jag nämna att övergången till plastskyltar inte innebär någon som helst ändring av nuvarande ordning för tillhandahållande och utbyte av skyltar. Någon allmän skyldighet för fordonsägarna att vid årsskiftet byta registreringsskyltar föreligger därför inte.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Efter vad som framkommit om justitiekanslerns granskning av upphandlingen av registreringsskyltarna är det naturligtvis frestande att kommentera den sidan av ärendet. Det skall jag dock försöka undvika, eftersom jag i min fråga endast berört priset på skyltarna för fordonsägarna. Måhända finns det anledning att återkomma till upphandlingsförfarandet vid ett senare tillfälle. Först vill jag gärna deklarera att min tveksamhet om materialet i de nya skyltarna kvarstår. Enligt olika uppgifter om upphandlingen har trafiksäkerhetsverket upphandlat de nya fordonsskyltarna till ett pris som understiger tidigare pris med ca 30 96. Eftersom trafiksäkerhetsverket naturligtvis inte skall bedriva denna verksamhet i förtjänstsyfte, tycker jag att det är angeläget att fordonsägarna får besked om huruvida de nya inköpspriserna kommer att slå igenom i priset till konsumenterna. Givetvis skall fordonsägarna betala den verkliga kostnaden. Om det skulle visa sig att jag har rätt i min uppfattning — som jag delar med många — att de nya plastskyltarna inte har samma tålighet som aluminiumskyltarna, kommer regeringen då att ta hänsyn till detta, så att fordonsägarna inte drabbas av ständigt återkommande skyltbytesutgifter? Kommer exempelvis norrlänningarna, med hänsyn till de stora temperaturskillnaderna och de spröda skyltarna, att få betala ett lägre pris än fordonsägarna i södra Sverige? Skulle det bli som jag befarar — att plastskyltarna kommer att vara mindre hållbara — kommer tyvärr fordonsägarna, som jag framhöll i vår förra debatt i denna fråga, att drabbas av en kostnadsfördyring som sammantaget blir ganska stor.

Herr talman! Jag ber att få uttala mitt oförbehållsamma tack till kommunikationsministern för det positiva svaret. Det är uppenbart att vissa tidningar missuppfattat saken och fått det intrycket att det skulle röra sig om ett obligatoriskt utbyte av alla registreringsskyltar på en gång. Av svaret framgår att så inte är fallet. Jag är glad att min fråga lett till att denna missuppfattning nu rättas till genom kommunikationsministerns svar. Det har dykt upp en hel del andra frågeställningar i det här sammanhanget, men eftersom jag inte har aktualiserat dem i min fråga anser jag det inte vara rätt att jag i dag går in på dem. Jag vill än en gång uttala mitt tack för svaret, som vittnar om att trafiksäkerhetsverket i detta ärende — i vart fall när det gäller utbytessidan — agerat med iakttagande av vanligt sunt bondförnuft.

Herr talman! Till Olle Grahn kan jag när det gäller priset säga att vi från trafiksäkerhetsverket har fått ett meddelande om att de nya skyltarna skall åsättas ett pris av 35 kr. TSV föreslog för 1983 en höjning av priset på aluminiumskyltarna till 55 kr. Det är detta pris som vi skall jämföra med. Det innebär således att priset för plastskyltarna är 20 kr. lägre. När det gäller hållbarheten vill jag säga att trafiksäkerhetsverkets generaldirektör för ett par veckor sedan lämnade en omfattande redogörelse för skyltarna, tillverkningen av dem och naturligtvis också deras hållbarhet. Det finns faktiskt ett intyg från professor Bengt Rånby på Tekniska högskolan här i Stockholm som talar för att en sådan här plastskylt skulle stoppa lika lång tid som ett fordons praktiska livslängd, dvs. 15 år. Det är det vi har att rätta oss efter, och jag är övertygad om att man har gjort de hållbarhetsprov som är nödvändiga för att kunna göra denna bedömning. Jag utgår ifrån att man från trafiksäkerhetsverkets sida vet att norrlänningarna också tillhör Sverige och därför även har provat hållbarheten när det gäller kyla.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för denna komplettering. Nu har vi också fått ett besked om att registreringsavgiften på detta sätt skulle sänkas några kronor. Jag är överraskad av uppgiften att avgiften skulle ha behövt höjas om aluminiumskylten varit kvar. Det framgår ju av utredningarna att det funnits offerter på aluminiumskyltar som blivit billigare i inköp också för kommande period. Det hade kanske t.o.m. funnits anledning att sänka priset även om man hade behållit aluminiumskylten. Jag ber att få tacka för kompletteringen.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig om regeringen har uppmärksammat vissa problem med dens.k. ”heta linjen” och vilka åtgärder som i så fall övervägs. ”Heta linjen” är en ny telefontjänst som televerket har infört. Den innebär att man kan ringa ett visst telefonnummer och komma i kontakt med flera personer på en gång. Eller som det registrerade varumärket lyder: ”Helautomatiska gruppsamtal mellan icke på förhand bestämda deltagare.” Enligt televerket infördes tjänsten för att i mer ordnade former tillgodose ett stort kundintresse för den här typen av samtal. Tidigare hade man ringt gratis i stor omfattning på s.k. vakanta nummer, vilket ibland ledde till allvarliga störningar för den vanliga teletrafiken. Förra hösten beslöt därför televerket i Stockholm i samråd med bl.a. kommunala myndigheter att införa en ”het linje” på prov. ”Heta linjer” har därefter inrättats på ett tjugotal platser i landet, och intresset för att ringa till ”heta linjen” är enligt televerket mycket stort. Rune Torwald har påpekat att en del abonnenter har fått höga teleräkningar till följd av den nya tjänsten. Räkningen blir naturligtvis extra hög när man ringer rikssamtal för att nå en ”het linje” i en annan del av landet än där man bor. Genom att televerket nu har spritt tjänsten till många orter i landet blir det billigare, eftersom man i högre grad kan ringa lokalsamtal till den lokala ”heta linjen”. Enligt vad jag har hört har konsumentverket tagit upp den här frågan med televerket. Därvid har man bl.a. diskuterat att eventuellt införa någon form av tidsbegränsning för samtalen. Ytterst måste det givetvis vila på den enskilde att avgöra hur man använder sin telefon.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret, som vittnar om att han har en viss förståelse för de problem som jag har velat påvisa genom min fråga. ”Heta linjen” har blivit en överraskande god inkomstkälla för televerket. Den tycks främst användas av sysslolösa ungdomar, som finner ett nöje i att via ”heta linjen” försöka få kontakt med okända kamrater på andra håll i landet. Men enligt pressuppgifter och vid de kontakter som tagits med mig personligen har det visat sig att ”heta linjen” försatt många abonnenter i en besvärlig ekonomisk situation. Man har trott att ”heta linjen” samtal skulle vara billiga lokalsamtal, men så synes inte vara fallet. Det finns exempel på att familjer, där tonåringar flitigt utnyttjat ”heta linjen”, fått kvartalsräkningar överstigande 1 000 kr. Även personer med alkoholproblem o. d. har genom att utnyttja ”heta linjen” för kontakter fått abnorma telefonräkningar som de nu inte har någon möjlighet att klara. Det har alltså i ganska många fall uppkommit besvärliga ekonomiska problem när vederbörande — eller någon som haft möjlighet att använda dennes telefon — flitigt utnyttjat möjligheten att ringa till ”heta linjen”. För egen del tycker jag nog att denna service är ganska umbärlig. De tankar som utväxlas vid samtalen får väl sägas vara mer eller mindre — dess värre oftast mindre — förnuftiga. Jag delar kommunikationsministerns uppfattning, att det i första hand måste vila på teleabonnenten själv att få kontroll över hur hans telefon utnyttjas, men många saknar dess värre de förnuftiga ”bromsar” som gör att man håller sig inom de ekonomiska ramar som står en till buds. Jag hoppas nu att den av konsumentverket aktualiserade undersökningen och samrådet med televerket kan leda till att man relativt snart inför en tidsbegränsning för den här typen av samtal. Det är kanske det bästa sättet att undvika ekonomisk misär för vissa drabbade familjer.
Herr talman! Rune Torwald känner måhända inte behov av att utnyttja ”heta linjen” , men för att påvisa att det finns ett ganska stort intresse för den kan jag berätta att det var ca 5,5 miljoner besvarade anrop till ”heta linjen” under augusti månad. Man skulle enligt Rune Torwald ha trott att det i det här fallet tillämpades en lägre taxa. Det är en teknisk omöjlighet, eftersom dessa samtal bygger på samma telekommunikationsmöjlighet som vanliga telefonsamtal. Slutligen vill jag bara konstatera att även om man skulle bestämma sig för att införa någon form av tidsbegränsning, så finns ju ändå möjligheten att ringa upp på nytt. Det är alltså inte särskilt lätt att komma till rätta med de avarter när det gäller utnyttjandet av dessa samtal som måhända finns.
Herr talman! Jag är medveten om att frekvensen har varit högi fråga om de här samtalen. Jag har själv aldrig ringt upp ”heta linjen”, men jag har blivit informerad av andra, som har gjort det, att kvaliteten på samtalen ligger på en ganska låg nivå. Linjen tycks i stor omfattning utnyttjas för utbyte av mer eller mindre vettiga sexuella uppfattningar och åsikter. Men jag håller med kommunikationsministern om att det kanske inte är så lätt att komma åt detta. Anledningen till att en del människor bibringats uppfattningen att dessa samtal skulle vara billiga har väl varit tanken att man vid ett samtal mellan tre fyra personer skulle betala för ett lokalsamtal, men givetvis debiteras alla abonnenter som ringer upp ”heta linjen” och deltar i samtalet. Jag hoppas ändå att det, som antyds i svaret, skall vara möjligt att sätta en tidsspärr för dessa samtal, så att åtminstone kostnaderna för varje enskilt samtal hålls nere. Naturligtvis kan man inte hindra vederbörande att omedelbart ringa upp på nytt och därmed åsamka sig ytterligare kostnader. Jag delar dock kommunikationsministerns uppfattning, att man inte kan gå längre än att eventuellt införa en tidsspärr.

Herr talman! Arne Fransson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att häva den akuta arbetslöshetskrisen bland ungdomar. Som Arne Fransson säger i sin fråga så är ungdomsarbetslösheten ett stort problem. Regeringen har ända sedan tillträdet förra hösten intensivt arbetat med att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Detta fick till följd att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna utnyttjades maximalt under våren. I mars månad var t.ex. 49 000 ungdomar i beredskapsarbete, och ca 15 000 ungdomar skaffade sig en utbildning inom arbetsmarknadsutbildningens ram. Trots detta fortsatte ungdomsarbetslösheten att ligga kvar på en hög nivå. Under sommaren har vi därför inom regeringskansliet aktivt arbetat med åtgärder för bl.a. ungdomarna. Resultatet av detta arbete presenterade regeringen i måndags. Bland alla de förslag som regeringen då presenterade finns ett som går ut på att kommunerna skall vara skyldiga att erbjuda alla ungdomar i åldern 18-19 år, som inte kan få ett arbete eller placeras i någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, sysselsättning i s.k. ungdomslag. Detta innebär att ingen 18 eller 19-åring skall gå sysslolös. Ett annat förslag i regeringens proposition som i hög grad är inriktat på ungdomarna är det s.k. rekryteringsstödet. Detta innebär att företag som anställer arbetslösa ungdomar eller långtidsarbetslösa skall få ett bidrag motsvarande 50 90 av lönekostnaden i sex månader. Utöver detta finns i propositionen förslag om tidigareläggning av statliga byggen, mer resurser till arbetsmarknadsutbildningen, en ny möjlighet att varva beredskapsarbete och utbildning och ytterligare medel till AMS för att behålla personal som tidigare anställts tillfälligt. Totalt föreslår regeringen nu en satsning på arbetslösheten med 2 miljarder kronor. Detta beräknas ge 55 000 personer arbete eller utbildning under första halvåret 1984. En stor del av dessa är ungdomar.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Antalet arbetslösa ungdomar har under den senaste tioårsperioden ökat kraftigt, och ungdomsarbetslösheten är i dag ett stort problem i samhället. Den undermedicin för att lösa problemen på arbetsmarknaden för ungdomen som socialdemokraterna påstod sig inneha i oppositionsställning har ännu inte givit något påtagligt resultat. Detta bekräftas av att arbetslösheten bland ungdom i dag ligger på ungefär samma nivå som förra året. Verkligheten är att det inte finns någon sådan undermedicin, eftersom ungdomen inte har någon egen arbetsmarknad utan är beroende av den totala tillgången på lediga platser. De förslag till åtgärder som arbetsmarknadsministern nu redovisat innehåller en del positiva inslag, men frågan är om de är tillräckliga. Den nuvarande regeringen har som bekant avvecklat yrkesintroduktionen och ungdomsslussarna och inte fått till stånd något ungdomsavtal. Detta har varit negativt för ungdomen. Våren 1982 aktualiserade centern i en motion kravet på att alla ungdomar upp till 21 år skulle erbjudas arbete eller utbildning i stället för arbetslöshetsersättning eller annat stöd från det allmänna. Regeringen har nu tagit ett steg på vägen, och det är bra. Mittenregeringen presenterade ett förslag om ungdomsslussar som har likheter med det förslag om ungdomslag som arbetsmarknadsministern nu presenterat. Jag är emellertid tveksam till att de ungdomar som uppbär KAS bara skall behöva arbeta fyra timmar. På det sättet får de ingen verklig arbetslivserfarenhet. Därför skulle jag vilja fråga arbetsmarknadsministern om det inte vore positivt för ungdomen att ompröva detta ställningstagande och förlänga arbetstiden till åtta timmar per arbetsdag för ungdomar som erhåller KAS.

Herr talman! Socialdemokraterna sade nog aldrig i oppositionsställning att det fanns några undermediciner mot arbetslöshet. Tvärtom upprepade vi mycket ofta, att om vi skall klara arbetslösheten, behövs en stor mängd olika insatser: Det behövs åtgärder från regering och riksdag, det behövs aktiviteter ute i samhället, från fackliga organisationer, från arbetsgivare, från kommuner och från ungdomarna själva. Det är en alldeles riktig bedömning som Arne Fransson gör att undermediciner inte finns. Vi har aldrig haft någon annan mening på den punkten. Vad vi nu har gjort är att vi när det gäller ungdomar i 18-19-årsåldern har gått längre än vad vi själva eller någon annan regering har gjort förut. Det beror på att vi har uppfattat att problemen för dessa ungdomar är alldeles speciellt stora. Ingen annan åldersgrupp har så hög arbetslöshet som 18-19-åringarna. Jag tror att det är en gemensam inställning från alla i samhället att det är negativt om ungdomar tvingas möta vuxenvärlden med kontant ersättning men inte med möjlighet att få utföra ett arbete. När det sedan gäller tidsrymden tror jag att vi kan nå de syften som vi vill med fyra timmar. Vi skall komma ihåg att det finns väldigt många deltidsarbetande på den svenska arbetsmarknaden. Hälften av kvinnorna som arbetar jobbar på deltid, och jag tror nog att man måste säga att de har en mycket god erfarenhet av arbetslivet. Sedan är ju inte vår avsikt att ungdomarna för gott skall placeras i ungdomslag. Hela tiden de finns där skall det röra sig om en aktivitet som skall leda till en placering i ett långsiktigt, stadigvarande arbete. Jag hoppas och jag tror att vi gemensamt, socialdemokraterna och de andra partierna i utskottet, skall finna vägar att komma fram till att detta förslag är någonting som är värt att satsa på, och att man ute i kommunerna tillsammans skall se till att arbetsuppgifterna blir meningsfulla.
Herr talman! Ett erbjudande till 18-19-åringarna att få deltidsarbete i stället för att låta dem gå arbetslösa är en form av arbetsdelning. Det är synnerligen angeläget att även i ungdomslagen i ökad utsträckning bereda 18-19-åringar en längre arbetstid än de här föreslagna fyra timmarna. Jag tror nämligen att det vid inträdet på arbetsmarknaden för dessa grupper i samhället är viktigt att få en uppläggning som arbetsmarknaden i övrigt har. Att det finns många deltidsarbetande människor i vårt land som väl har anpassat sig till detta vet vi. Men dessa grupper är i en något annorlunda situation, eftersom de har arbetslivserfarenhet i förhållande till dessa ungdomar. Arbetsmarknadsministern har också begränsat denna möjlighet till ungdomslag till att bara vara verksamma inom stat, landsting och kommuner. För egen del förordar jag att denna möjlighet också skulle ha funnits inom den privata sektorn. Jag tror att erfarenheter från den sektorn skulle ha varit värdefulla. Det hade varit värdefullt om arbetsmarknadsministern varit beredd att rucka på sitt tidigare ställningstagande.
Herr talman! Jag tycker precis som Arne Fransson att det för ungdomar är mycket viktigt med erfarenheter från den privata arbetsmarknaden. Vi föreslår också en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som skall göra det lättare för ungdomar att komma in på olika typer av företag ute i den enskilda sektorn. Förslaget om ungdomslag är inte det enda som regeringen lagt fram. Det finns förslag om rekryteringsstöd som just skall rikta sig till ungdomar och gälla den enskilda sektorn. Det ger möjlighet till anställning på heltid, för viss tid eller tills vidare. Ungdomar skall vara bland de högst prioriterade i fråga om detta rekryteringsstöd. Vi räknar med att rekryteringsstödet totalt under våren, inkl. de gamla enskilda beredskapsarbetena, skall omfatta inte mindre än 40 000 männi skor. Då vill det naturligtvis till att man ställer upp från det privata näringslivets sida och nyanställer i stället för att utnyttja övertid.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att det finns ytterligare inslag i regeringens förslag. Ett av dessa är rekryteringsstödet. Då är det bara att hoppas att det ger ett önskat resultat och att det blir tidigareläggning av anställningar ute i företagen. Men vi skall komma ihåg att det enligt regeringsförslaget fr.o.m. den 1 januari 1984 inte skall inrättas några nya enskilda beredskapsarbeten. Det måste ju vara negativt, sett ur ungdomars synpunkt. Man har ändå haft möjlighet att vara i tjänst åtta timmar per dag. Som jag ser det innebär vid den jämförelsen det nya förslaget en begränsning.

Herr talman! Det är självklart att de enskilda beredskapsarbetena måste avskaffas när vi inför ett nytt system, vars syfte är att ersätta de enskilda beredskapsarbetena. När det gäller enskilda beredskapsarbeten har kravet varit att arbetet skall ligga vid sidan av den vanliga produktionen. Vad vi nu vill göra är att omforma det hela till ett rekryteringsstöd, som innebär att ungdomarna förutom stöd skall kunna få fasta jobb ute i produktionen. Jag kan inte förstå att Arne Fransson kan tycka att det är ett sämre alternativ. Jag tror inte att de flesta ungdomar delar uppfattningen att en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning är sämre alternativ än ett enskilt beredskapsarbete. Dessutom innebär detta en förenkling i systemet som jag tror alla kommer att glädjas åt.
Herr talman! Det kan vara så att arbetsmarknadsministerns högtalare fortfarande inte fungerade riktigt. Jag syftade inte på de ungdomar som får rekryteringsstöd utan på dem som skall vara verksamma på det sätt som förutsätts i ungdomslagen. Enligt min uppfattning innebär lagen en försämring jämfört med nuvarande förhållanden. Att komma in på den reguljära arbetsmarknaden måste självfallet vara varje ungdoms dröm. Men vi vet att antalet lediga platser tyvärr är begränsat.

Herr talman! Sven-Erik Nordin har frågat mig om regeringen är beredd att omgående vidta åtgärder för att tillföra Västernorrlands län ökade medel för beredskapsarbeten på vägområdet. Regeringen fastställer årligen en kostnadsram för vägbyggandet som beredskapsarbete. För innevarande budgetår gäller att arbeten på vägar får utföras som beredskapsarbete till en kostnad av sammanlagt högst 300 milj.kr. Det är arbetsmarknadsstyrelsen som har att fördela beredskapsmedlen till länsarbetshämnderna. Av de medel som innevarande budgetår har tilldelats länsarbetsnämnden i Västernorrlands län har 20 milj.kr. använts till vägbyggnadsprojekt. Dessutom beslöt regeringen i våras att tidigarelägga statliga investeringar för närmare 1 miljard kronor, varav drygt 64 milj.kr. tillföll Västernorrlands län. Av dessa medel lades drygt 10 miljoner på tre vägprojekt i länet. Regeringen har i förra veckan beslutat om ytterligare statliga tidigareläggningar. Därvid har regeringen bl.a. avsatt drygt 20 milj.kr. för vägbyggen i Västernorrlands län.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag noterar att efter det att frågan ställts har regeringen begagnat sig av finansfullmakten och beslutat om tidigareläggningar av statliga byggnadsobjekt — det framgick också av slutet av frågesvaret. För Västernorrlands län innebär det vägarbeten för 20,6 milj.kr. Jag är inte särskilt imponerad av anslagets storlek — men bättre något än intet. Jag vill bara peka på att Kopparbergs län har fått mer än dubbelt så mycket för samma ändamål. Trots dessa 20 miljoner riskerar vissa vägarbeten som drivits under de senaste vintrarna att ligga stilla under den vinter som kommer. Det gäller vägar i Ramsele och Junselevägen mot Anundsjö. Beträffande arbetslöshetssituationen i vårt län: Vid sista mätningen hade vi 7 250 arbetslösa personer. Det är 5,4 90 av arbetskraften i länet. Det är den högsta uppmätta siffran i modern tid, säger länsarbetsnämnden. Och siffran ligger högre än riksgenomsnittet. Det är inte något nytt att Västernorrlands län ligger i topp i arbetslöshetsstatistiken. Men just därför är det viktigt att beredskapen från de ansvarigas sida är hög. Och det är också viktigt att ta särskild hänsyn till den låga vägstandarden i Västernorrlands län. Bra vägar är en god investering för framtiden, en investering för nya och viktiga jobb. Jag nämnde beredskap för beslut. Låt mig därför få vädja till arbetsmarknadsministern om att svara på en liten följdfråga. Vore det inte befogat med ett regeringsbeslut redan på våren beträffande de vägprojekt som skall drivas under hösten och vintern? Det skulle innebära en ofantlig förbättring av planeringsläget för vägförvaltningen, och det skulle också innebära att man kunde komma i gång med jobben tidigare under året. Dessa 20 miljoner kan man inte begagna sig av förrän i december månad, i bästa fall, och det är faktiskt inte bra. Det hade varit bättre om beslutet kommit tidigare och jobben hade kunnat komma i gång redan under oktober.
Herr talman! I våras lade vi faktiskt förslag om tidigareläggning av bl.a. vägbyggen som skulle komma i gång under hösten. Sedan har vi gjort den bedömningen att läget på byggmarknaden är allvarligt och att det därför under vintern och våren fordras ytterligare insatser. Jag tror nog att man måste konstatera att en bättre beredskap än den vi haft i år har nog inte funnits under senare år. Sedan skulle jag vilja säga att Sven-Erik Nordin nog inte skall vara avundsjuk på de pengar som Kopparbergs län fick genom dessa statliga tidigareläggningar. Kopparbergs län är det län som väntar den allra högsta arbetslösheten bland byggnadsarbetarna under vintern. Därför har regeringen ansett det vara rimligt och rättvist att Kopparbergs län skulle få de största anslagen i det här sammanhanget.
Herr talman! Det var ingalunda min avsikt att ta pengar från Kopparbergs län och lägga dem till Västernorrlands län. Jag ville bara peka på relationerna mellan dessa län. Jag tackar för de 20 miljonerna, men de kunde ha fått vara betydligt fler. De pengar som man fattade beslut om i våras håller på att förbrukas, men det gäller att även se till att det inte blir onödiga svårigheter med skarvarna när det gäller att driva arbeten vidare. Nu har jag tjatat om tidiga beslut beträffande den här frågan med tidigare arbetsmarknadsministrar, men jag vill ändå, även om jag kan förefalla tjatig, be Anna-Greta Leijon lägga på minnet att det vore bra för framtiden med tidiga beslut och därmed god planläggning och goda resultat.

Herr talman! Kerstin Anér har frågat vilka åtgärder jag avser att föreslå för att de olika sjukvårdshuvudmännen bättre skall kunna tillgodogöra sig de kunskaper som finns samlade hos hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Regeringen har i dag anvisat sammanlagt 200 000 kr. för att täcka vissa kostnader för publicering av beslut av hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Avsikten är att utreda förutsättningarna för att referat av sådana beslut skall kunna publiceras fr.o.m. år 1984 i form av dels månadsutgåvor, dels en årsbok. Utgivningen är tänkt att ske i samarbete mellan ansvarsnämnden och Servicecentralen i Gällivare AB.

Fru talman! Jag ber att även denna gång få tacka ett statsråd för ett mycket snabbt och positivt svar. Men svaret är inte riktigt så positivt som det ser ut, därför att dessa 200 000 kr. egentligen är en oerhört liten summa jämfört med vad som verkligen går åt för denna spridning. Den spridning som hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd nu har möjlighet att komma i gång med är i själva verket nästan kostnadsfri för staten. Den kommer att kunna genomföras praktiskt taget till självkostnadspris. Detta är det egendomliga. Utslagen från andra domstolar sprids på statens bekostnad, men dessa utslag, som skulle kunna rädda liv, gör det inte. I stället får, och det är egentligen detta som har gjort mig litet förvånad, Spri — enligt uppgifter i massmedia — 2,7 milj.kr. av finansdepartementet. Spri sätter in annonser i dagspressen, vilka under en dag inte kan ha kostat mindre än 300 000 kr. för att få in ungefär 20 svar om vad man skall göra åt sjukvården här i landet. Ändamålet är naturligtvis mycket bra, nämligen att man skall få en bättre kontakt mellan läkare och patienter. Det är självklart att regler och byråkrati skall vara underordnade de mänskliga kraven på en god kontakt. När det nu tas tag i frågan om begriplighet och patientinflytande tycker jag att det är ledsamt att man lägger ner mer pengar på denna konstiga, dyra och föga effektiva omväg över en annonskampanj i stället för att använda det material som finns. Jag skall bara ge ett enda exempel på vad som händer när ansvarsnämndens beslut inte kan spridas tillräckligt effektivt. Vi har flera gånger tagit upp fall i ansvarsnämnden där man har använt en vanlig hårtork för att påskynda uttorkning av sår, och där torken av misstag fått för hög temperatur och patienten har blivit allvarligt skadad. För ett år sedan hände detta med ett spädbarn, och nyligen hade vi ett liknande fall — det var en vuxen patient som råkade vara känslolös i det sårade området och inte märkte förrän för sent att han hade blivit bränd. Det lär inte finnas något alternativ till hårtorken. Men när nu ansvarsnämnden en gång har gjort en ordentlig utredning om hur torken skall skötas och vilka rutiner som måste iakttagas, borde vi inte behöva få ett exakt likadant fall efter ett år, därför att tillräckligt många inte har kunnat läsa om det första fallet. Det är bra att ansvarsnämnden nu till självkostnadspris kan börja sprida sina resultat, men det är ledsamt att se miljoner ödas på en reklamkampanj för världens bästa sjukvård, när så många väl bearbetade och genomlysta klagomål finns men inte kan spridas. Jag tycker det är sorgligt.
Fru talman! Jag vill bara påpeka att de 200 000 kronorna är exakt det belopp som hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd har begärt i sin skrivelse av den 12 september i år. Ärendet har alltså behandlats snabbt, och ett snabbt beslut har fattats. Beträffande Spris kampanj vill jag påpeka att det är fråga om ett arrangemang där inte bara staten medverkar. Spri är ju en för staten och landstingen gemensam organisation.
Fru talman! Det är klart att ansvarsnämnden liksom alla andra vet att den inte kan begära mycket pengar. Det är därför som den har gått in för ett projekt som inte drar så mycket pengar utan som bedrivs till självkostnad. Vad beträffar Spri vet jag naturligtvis att detta organ också sköts av landstingen. Men vad jag talade om var de 2,7 miljoner som Spri lär ha fått direkt från finansdepartementet. Jag tycker fortfarande att det inte är någon balans mellan vad som läggs ned på det ena och vad som läggs ned på det andra.

Fru talman! Karin Ahrland har frågat mig om förhandlingarna mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om beredskapslagring av sjukvårdsmateriel av förbrukningskaraktär är avslutade. Om de inte är det, vill Karin Ahrland veta när förhandlingsarbetet beräknas vara avslutat. Enligt vad jag har inhämtat är parterna nu i princip överens om innehållet i ett avtal om sjukvårdshuvudmännens medverkan i hälsooch sjukvårdens försörjningsberedskap. Avtalet beräknas vara helt klart inom ett par veckor.

Fru talman! Jag tror inte att Gertrud Sigurdsen blir förvånad om jag påminner om vad jag sade den 25 mars, när vi förra gången talade om det här problemet. Jag sade att jag hoppades att jag skulle slippa ta upp frågan i höst igen, eftersom Gertrud Sigurdsen vid det tillfället räknade med att problemet skulle vara löst inom två månader. Statens kvarnar är kända för att mala långsamt. Jag började tro att landstingens kvarnar hade stannat helt, eftersom jag när riksdagen öppnades igen faktiskt tvingades att tjata genom att ställa en ny fråga. Men jag skall tacka Gertrud Sigurdsen för det svar som jag fick i dag. Om det stämmer att det blir ett avtal inom ett par veckor, innebär ju det att jag slipper att ta upp frågan en gång till. Det innebär också något ännu bättre, nämligen att vi kan få ordning och reda i beredskapen inom sjukvården inför krig, och det är det som är det viktigaste. Det tror jag att Gertrud Sigurdsen och jag är ense om.
Fru talman ! Jag kan försäkra Karin Ahrland att avtalet kommer att vara klart om några veckor. Jag hade trott att jag i dag skulle kunna svara att avtalet är klart. I princip var avtalet klart i går, men det är ännu inte underskrivet. Därför har jag inte kunnat ge detta direkta svar. Procedurfrå gorna innan avtalet är underskrivet kommer att ta några veckor i anspråk. Jag har också noterat vad Karin Ahrland sade i vår förra debatt. Hon framhöll då att politik också är en fråga om att tjata. Karin Ahrland! Jag tror inte att Karin Ahrland behöver tjata mer i den här frågan.

Herr talman! Mot bakgrund av att en person som bor i en egen bostadsfastighet i en kommun och bedriver en egen rörelse i en annan kommun inte får avdrag för underskott på fastigheten vid taxeringen till kommunal inkomstskatt i rörelsekommunen har Sven Munke frågat mig om jag delar hans uppfattning att detta är ett sätt att diskriminera egen företagsamhet som rimmar illa i en demokrati och — om så är fallet — vad jag avser att vidta för åtgärder för att ändra på denna orättvisa. Det är en sedan länge gällande princip för den kommunala beskattningen att denna träffar inkomsterna i varje särskild kommun utan hänsyn till eventuellt underskott i andra kommuner. Det är givet att denna princip — även i andra fall än det som nämns i frågan — kan få oförmånliga verkningar för den enskilde skattebetalaren. När det gäller just den situation som Sven Munke tagit upp vill jag påpeka att den har samband med det utredningsarbete som bedrivs inom 1980 års företagsskattekommitté. Enligt tilläggsdirektiv skall kommittén utforma ett system för beskattning av enskilda näringsidkare som mer överensstämmer med vad som i dag gäller för innehavare av fåmansbolag, en s.k. staketmetod. Ett betänkande från kommittén väntas omkring årsskiftet. Jag är därför inte nu beredd att lämna något närmare besked angående förändringar av nuvarande regler, utan detta får komma under bedömning i det sammanhanget.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Jag vet inte om jag skall uppfatta det som negativt eller positivt. Den ställda frågan var ju, om statsrådet delar min uppfattning att detta är en orättvisa. En yrkesgrupp som särskilt drabbas av detta är taxiägare, som ofta bor i en annan kommun än den där de har trafiktillståndet. Reglerna drabbar då en person som utför ett arbete, i detta fall att köra taxi, på ett annat sätt än en person med samma förutsättningar som är anställd. Det är detta jag menar är diskriminerande. När man framför kritik till skattemyndigheter eller andra mot att småföretagare ställs i ett sämre läge, brukar man få till svar att vederbörandes hustru har möjlighet att utnyttja förlustavdraget i hemortskommunen. Detta förutsätter emellertid dels att företagaren är gift, dels att hustrun har ett förvärvsarbete. Det finns ju faktiskt hustrur som föredrar att stanna hemma och passa sina barn framför att ta ett förvärvsarbete, och då bortfaller denna möjlighet. Det anförs också att det finns möjligheter att lagra underskotten i fem år, men detta förutsätter att man kan utnyttja avdraget under den tiden. Jag ser det i alla fall som positivt att företagsbeskattningskommittén kommer att ta upp detta och har fått tilläggsdirektiv i frågan. Eftersom det endast är några månader tills dess betänkande kommer, får jag väl för tillfället anse mig vara nöjd med svaret.
Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om hur regeringens uttalade målsättning att nästa år nedbringa inflationstakten till 4 96 skall tolkas. Målet skall tolkas så, att vi under loppet av nästa år bör komma ner i en konsumentprisstegring om 4 70. Mätt mellan årsgenomsnitten 1983 och 1984 torde emellertid prisökningen bli något högre.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, som innebär en precisering — allra helst om man jämför med regeringsförklaringen, där en sådan precisering saknades. Det var också anledningen till min fråga. I regeringsförklaringen talar statsministern — som annars brukar säga att man skall vara varsam med orden — på inte mindre än fem olika sätt om prisstegringar, inflationstakt och inflationsmål nästa år. Han säger för det första: ”Genom att prisstegringarna blir mindre än väntat i år synes en kraftig nedgång i realinkomsterna kunna undvikas.” Då frågar man sig givetvis: Vilka prisstegringar och under vilken period?

Går vi vidare finner vi att statsministern, för det fjärde, kommer in på vad riksdagen har uttalat, nämligen: ”Riksdagen har anslutit sig till målet att under loppet av 1984 nedbringa prisstegringstakten till nivån 4 96.” Man frågar sig fortfarande: När under det året? För det femte sägs det i regeringsförklaringen: ”Det ligger i allas intresse att inflationsbekämpningen blir framgångsrik.” Det är givetvis riktigt, men nästa mening — och det är det verkligt intressanta — lyder: ”Löneavtalen för alla grupper måste stå i samklang med inflationsmålet.” De berörda måste då, herr talman, fråga sig: Vad är inflationsmålet? Om målet, som finansministern nu säger, är att konsumentprisstegringen bör komma ned i 4 90 under 1984, betyder det att den genomsnittliga inflationen kan bli av en helt annan storlek. Som jag påpekade redan i min fråga måste, om inflationstakten skall ned i4 96 under nästa år, inflationstakten i december vara nere i 0 — om vi utgår från att inflationstakten i december 1983 ligger på 8 26, en siffra som jag angivit något i underkant för att vara på den säkra sidan. Om däremot inflationsmålet uppnås i december — och det är det intressanta —- innebär en prisstegringstakt på 4 20 att den genomsnittliga prisstegringen blir 6 20. Då är löntagarna förda bakom ljuset, för de tror att inflationen 1984 skall bli 4 96, medan det här är uppenbart att den blir minst 6 20. Alltså kommer deras nominella lönekrav att bli betydligt högre. Vad säger finansministern om det?
Herr talman! Jag kan hålla med Hugo Hegeland om att regeringsförklaringen vad gäller de exakta formuleringarna kring inflationsmålet kanske inte håller för en ingående kriagranskning av det slag som Hugo Hegeland har utsatt den för.

Det är vad man normalt menar med inflationen under loppet av ett visst år — det är förändringen från december föregående år till december det år man talar om. Säg att inflationstakten under loppet av 1983 kommer att visa sig vara 8,5 20. Då ligger det helt inom möjligheternas gräns att komma ner till 4 2 inför nästa tolvmånadersperiod, så att man i slutet av perioden är nere i takten 4 96. Sedan har vi aldrig gjort någon hemlighet av utan tvärtom poängterat i olika sammanhang -—t.ex. i vårens kompletteringsproposition — att eftersom inflationstakten 1983 bevisligen ligger högre än 4 96 så måste genomsnittet för 1984 jämfört med 1983 vara högre än 4 90. Det är också en rent matematisk ofrånkomlighet. Exakt var inflationen kommer att ligga är inte möjligt att avgöra förrän vi vet vad som har hänt under hela året 1983. Det avgör i stor utsträckning hur genomsnittet för 1984 kommer att gestalta sig. Men det förefaller troligt att den genomsnittliga prisnivån kommer att stiga 5,5 å 6 26. Det är också viktigt, att det är det som kommer att avgöra utvecklingen av realinkomster och reallöner. Jag kan försäkra Hugo Hegeland, att detta har man helt klart för sig på löntagarsidan och bland löntagarnas fackliga organisationer. De har lärt sig räkna på reallöner för mycket länge sedan.
Herr talman! Jag betvivlar att man på löntagarsidan har detta helt klart för sig. Det får man klart uttryck för i Dagens Nyheter i dag. Där säger Lars-Erik Nicklasson, som är ordförande i Statsanställdas förbund, att om man skall kunna kräva 2 96 reallöneförbättring under 1984 betyder det att regeringens mål på 4 Yo inflation hålls, och då blir lönekraven 7 Zo. Där räknar man med genomsnittet. Det talas ju om en reallöneförbättring i tegeringsdeklarationen, om man uppnår regeringens inflationsmål, som nu i realiteten kommer att betyda en genomsnittlig prisstegring på 6 70 under 1984, som finansministern mycket riktigt bekräftade. Det står i regeringsförklaringen: ”Uppfylles denna grundläggande förutsättning, finns det för första gången på länge möjligheter att inte bara förstärka sysselsättningen utan också uppnå en verklig förbättring av reallönerna.” Men skall det bli en verklig förbättring av reallönerna måste tyvärr de nominella lönerna stiga med minst 9 926. Det är på den punkten löntagarna är litet förda bakom ljuset. Hyresgäströrelsen tror i sin naivitet att priserna kommer att stiga med bara 4 96 nästa år, och därför får inte hyrorna stiga mer. De har gått med på detta, men där har de verkligen bedragit sig själva. Kostnadsstegringen blir ju högre än 4 96 nästa år.
Herr talman! Jag tror inte att vare sig hyresgäströrelsen eller SABO är så dåliga på att räkna som Hugo Hegeland nu försöker göra gällande. Jag bestrider att det krävs lönestegringar på 9 90 1984 för att skapa utrymme för en ökning av löntagarnas realinkomster. Det är definitivt inte så höga tal det handlar om.
Herr talman! Finansministern svarar litet förvillande. Jag kan erinra om vad finansministern sade i debatten den 2 juni: ”En nödvändig förutsättning för att det skall kunna åstadkommas” — en stabil tillväxt osv. — ”är att den höga inflation som rått i vårt land under ett decennium nu bryts. Den avsevärda förbättring av konkurrenskraften som vi har fått kan bibehållas endast om prisoch kostnadsökningarna i vår ekonomi snabbt nedbringas till högst den nivå som råder i våra viktigaste konkurrentländer — f. n.

Hans resonemang håller alltså inte.
Herr talman! I början av debatten hade vi ju enat oss om hur vi skulle använda orden, men nu säger Hugo Hegeland om igen att prisstegringarna under 1984 kommer att bli större än 4 96. Inflationsmålet är emellertid att prisstegringarna under 1984 skall vara 4 Jo. Sedan får vi se på hur nivåerna blir för 1984 jämfört med 1983. Vi vet inte någonting exakt om detta förrän vi har utfallet för 1983, som påverkar nivån också för 1984. Om vi åtminstone kan reda ut terminologin, så blir det något lättare att föra debatten.
Herr talman! Jag har inga svårigheter med terminologin, men det tycks regeringen ha. Man behöver bara läsa regeringsförklaringen för att konstatera det. Som vi sade inledningsvis kommer inflationstakten i december 1983 att bli 8,6 70 enligt konjunkturinstitutet. Om inflationstakten i december 1984 är nere i 4 20, blir den genomsnittliga prisstegringen 6,25 26, om vi skall vara riktigt noggranna, eller 6,3 70. Det är genomsnittet vid en jämförelse mellan åren. Finansministern säger i svaret: ”Mätt mellan årsgenomsnitten 1983 och 1984 torde emellertid prisökningen bli något högre.” Ja, den kommer att bli minst 6,3 26 enligt de uppgifter som i dag står till buds och enligt den information som jag här har fått av finansministern och som jag tackar för än en gång.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat statsrådet Dahl vilka åtgärder hon ämnar företa för att vår egen vattenkraft skall tillvaratas och för att förhindra en onödig försvagning av vår handelsbalans. Karl Björzén har frågat statsrådet Dahl om hon avser att föreslå sådan ändring i skattelagstiftningen att det påtalade slöseriet med nationella resurser kan undvikas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågorna. fr.o.m. den 1 januari 1983 utgår en särskild skatt på elkraft som produceras i vattenkraftverk. Skatten är 2 öre kWh om anläggningen har tagits i drift under åren 1973 till 1977. Kraft som produceras i nyare anläggningar beskattas inte. Den nya skatten innebär att övervinster på vattenkraft nu beskattas. Skatten har vidare medverkat till att dämpa en växande handel med vattenkraftstillgångar. De importeffekter som tas upp i frågorna är av mycket begränsad omfattning. Under år 1983 har 0,4 terawattimmar elektrisk kraft importerats från Norge samtidigt som vatten spillts förbi turbinerna. Ett genomsnittligt importpris om 1 öre/kWh under denna period innebär importkostnader om ca 4 milj.kr. Som en jämförelse kan nämnas att inkomsten av vattenkraftsskatten beräknas bli 935 milj.kr. per år. Jag kommer senare till detta riksmöte att föreslå en begränsad teknisk justering av den lag som reglerar uttaget av vattenkraftsskatten. Därvid kommer även de smärre oönskade importeffekter som tas upp i frågorna att behandlas.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

För att åhörarna bättre skall kunna följa debatten vill jag ge en litet fylligare bild av vad det är vi har frågat om och vad som är orsaken till frågorna. I många av våra åar och älvar släpps nu en del vatten förbi kraftstationerna utan att det används för att producera elektrisk kraft. Samtidigt importeras billig elektrisk kraft från Norge. Vi har sagt oss att detta är slöseri med nationella tillgångar och att det försvagar vår handelsbalans. Finansministern har med siffror visat att det inte rör sig om så förfärligt stora summor, men det har ändå uppmärksammats som någonting olämpligt. Ett system med en produktionsskatt på inhemsk produktion som i vissa lägen överstiger importpriset är så huvudlöst att det måste rättas till. Jag noterar tacksamt att regeringen tänker göra det. Detta missöde — eller vad vi skall kalla det — hade kunnat undvikas. Kraftverksföreningen pekade nämligen i sitt remissyttrande innan lagen om denna extra vattenkraftsskatt antogs på risken för sådana här effekter. Det är som sagt bra om missödet nu skall rättas till. Jag kanske får fråga finansministern om han kan lämna ytterligare besked om när och hur detta tillrättaläggande skall ske.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

Tyvärr kan jag inte klart utläsa att finansministern så har för avsikt. Vattenkraftsskattens negativa verkningar har visat sig tydligt i mitt län, Värmland, där kraftverksföretagen ofta är integrerade med industriell verksamhet. Inte mindre än 40 milj.kr. tvingas de värmländska vattenkraftsföretagen betala i en extra pålaga. Uddeholm betalar exempelvis 28 milj.kr. När man känner till detta företags ekonomiska och strukturella problem framstår det som barockt att företaget inte får använda eventuella vinster från kraftverksrörelsen till att täcka förluster inom industriverksamheten. Jag kan ge ett annat exempel. Vänerenergi förvärvade 1979 sina anläggningar från Vänerskogskoncernen till marknadspris, men kraftverksföretaget beskattas som ett äldre vattenkraftverk. Vattenkraftsskatten uppgår till ca 2,3 milj.kr., en summa som företaget inte anser sig orka bära. Man har därför i skrivelse till energiministern hemställt om skattebefrielse eller nedsättning. Exemplen på sådana här negativa effekter kunde mångfaldigas. Nu har regeringen så sent som i går lagt fram en energipolitisk proposition. Vid en presskonferens med anledning av denna proposition sade energiministern att beskattningen nu är heltäckande. Finansministern aviserar i sitt svar till oss att en viss teknisk justering skall göras av den här aktuella lagen. Med tanke på socialdemokratisk skattepolitik blir jag mycket ängslig för vad denna ”tekniska justering” kan innebära. Vågar jag tolka svaret positivt, dvs. så, att regeringen överväger att helt avskaffa vattenkraftsskatten? Vågar vi helt och hållet avvisa de elaka ryktena om att det skall införas en ny skatt för att ta bort effekterna av en tokig tidigare beskattning, nämligen en importskatt på el? Jag önskar svar på dessa frågor.

Herr talman! Jag anser att denna debatt nog är ett exempel på talesättet att ”göra en höna av en fjäder”. De båda frågeställarna vill hävda att det skedda skulle halett till allvarliga försvagningar av den svenska handelsbalansen. Jag vill påpeka att den uppgår till 150 miljarder kronor, varav dessa 4 miljoner skulle vara en del. Till Karl Björzén vill jag säga att vi har tid på oss att överväga om det behöver göras några förändringar av nuvarande beskattning. Frågan om import av elenergi från Norge är aktualiserad bara under vissa relativt extrema förhållanden. För norrmännen kan det i varje fall aldrig bli fråga om att f. n., fram till maj månad nästa år, sälja någon elkraft till Sverige, för de behöver den själva. Det är svar på frågan. Förslag kommer under våren. Det är alltså ingen överhängande brådska.

Herr talman! Jag erkände, herr finansminister, i mitt förra inlägg att det ännu inte rör sig om några stora summor i förhållande till de stora tal vi har att göra med när det gäller import och export totalt. Jag sade också att vi tycker att det är bra att man rättar till ett fel, även om det ännu inte gäller några stora summor. Men jag blir litet ledsen när finansministern nu tar tillbaka hälften av det positiva i svaret och säger att det är fråga om att överväga om man skall göra någon ändring. Jag hoppas att det verkligen görs en ändring, så att vi blir av med detta lilla fel. När finansministern säger att skälet till att denna skatt infördes var att man ville dämpa prisstegringen på gamla vattenkraftsanläggningar därför att denna prisstegring så småningom slog över på konsumenterna, så har jag svårt att förstå detta argument. Det har ju hänt att vattenkraftstillgångar skiftar ägare. En ägare kanske vill frigöra kapital, medan en annan är intresserad av att placera kapital, och sådana transaktioner påverkar knappast priset för konsumenterna. Däremot är det helt klart att denna skatt har drabbat konsumenterna — tvärtemot vad regeringen för ungefär ett år sedan sade i sin proposition, där man hävdade att den inte skulle drabba konsumenterna. Det är helt klart att den gör det.

Herr talman! Jag tycker att finansministern för ett mycket cyniskt resonemang när han i vår diskussion om denna allvarliga fråga säger att vi gör en höna av en fjäder. Fråga industriföretagare i Värmland om de anser att detta är en bagatell! 40 milj.kr. skulle i Värmland kunna användas på ett betydligt bättre sätt än att skickas till statskassan som en ren produktionsskatt. Det är nämligen vad det handlar om, inte om någon skatt på övervinster. Som jag sade är de värmländska kraftverksföretagen liksom de norrländska ofta integrerade med annan industriell verksamhet. Tycker finansministern att det är en god ekonomisk politik att först ta in alltför höga skatter från företagen och att sedan pytsa ut medel i form av bidrag, lån och arbetsmarknadspolitiskt stöd? Jag konstaterar att jag icke har fått något svar på mina klara frågor. Jag upprepar dem: Överväger regeringen att helt avskaffa vattenkraftsskatten? Kan vi räkna med att någon importskatt på el inte kommer att införas?
Herr talman! Låt mig bara påpeka att den fråga som Gullan Lindblad har ställt och som jag har svarat på gällde vattenkraftsskattens verkningar på importen av elkraft. Nu vill Gullan Lindblad ta upp en debatt om vattenkraftsskattens vara eller icke vara och om dess konsekvenser för vattenkraftsindustrin i stort. Det är en helt annan fråga, som hon får begära en särskild debatt om. Jag vill trots allt svara på Gullan Lindblads fråga: Nej, vi avser icke att lägga fram något förslag om att avskaffa vattenkraftsskatten. Till Karl Björzén vill jag säga att vi skall lägga fram förslag om att göra sådana tekniska justeringar att problem av den här typen klaras upp.
Herr talman! Jag har frågat vilka åtgärder statsrådet Dahl ämnar vidta för att tillrättalägga det missförhållande som nu råder, nämligen att vatten rinner förbi våra kraftverk på grund av en alldeles orimlig beskattning. Jag har icke fått något ordentligt svar på den frågan. Det vi nu vet är att skatten tyvärr inte kommer att tas bort. Låt mig i alla fall ge finansministern ett tips: Ta fasta på Kraftverksföreningens uttalande om att man åtminstone inte sommartid bör ta ut skatt! På så sätt kunde vi kanske få till stånd ett visst tillrättaläggande.

Herr talman! Lars Tobisson har frågat mig hur det kan komma sig att staten har så svårt att sälja tioåriga obligationer till 12 96 ränta, när regeringen har fastställt den framtida inflationstakten till 4 90. När det gäller den inhemska räntenivån är vi sedan länge beroende av den internationella utvecklingen. Utrymmet för en självständig räntesättning är ytterst begränsat. Eftersom räntorna i omvärlden fortfarande ligger på en hög nivå är vi tvungna att i huvudsak anpassa oss till denna nivå. Detta innebär inte att en anpassning av räntan till en dämpning av budgetunderskott och inflation i Sverige är omöjlig. Men erfarenheterna från utlandet tyder på att anpassningen nedåt av de nominella räntorna är en förhållandevis långsam process. Även om vi lyckas få ner inflationstakten till runt 4 96 per år, får därför även vi sannolikt acceptera relativt höga realräntor under en övergångsperiod. Vad beträffar obligationslån har det under senare år varit allt svårare att emittera lån med långa räntebindningstider. Det beror sannolikt på en betydande osäkerhet om den framtida ränteoch inflationsutvecklingen. Under 1970-talet steg inflationen snabbt, och då räntenivån endast i mycket begränsad utsträckning anpassades till den höga inflationstakten blev de faktiska realräntorna mycket låga och i många fall negativa. Erfarenheterna av detta har lett till en utveckling mot kortare räntebindningstider.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

Bakom min fråga låg det förhållandet att när staten bjöd ut tioåriga obligationer till 12 92 ränta i början av september, så tecknades endast 700 miljoner av möjliga 6 miljarder. I den emission som genomfördes förra veckan erbjöds samma villkor, och då tecknades endast 100 miljoner. Vid det tillfället blev inte heller statslånet med räntejustering på långt när fulltecknat, vilket visar att det finns problem även med lån med kortare räntebindningstider. Detta dåliga utfall kan ställas i relation till att regeringen föreslagit och den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten — förlåt, den socialistiska riksdagsmajoriteten — beslutat att inflationen skall vara högst 4 26 framöver. Därmed skulle den reala avkastningen på statsobligationer bli 8 26, vilket framstår som en mycket god affär — i synnerhet i ett historiskt perspektiv. Men samtidigt betyder det att priset på pengar inte anpassar sig till den av socialdemokraterna påbjudna inflationsnormen. Vad kan orsaken vara till att köparna av statsobligationer förefaller kräva mer än 8 Z realränta? En förklaring kan naturligtvis vara att deras avkastningskrav har stigit så kraftigt. Men om det är fallet, blir effekten förödande för ansträngningarna att öka industrins investeringar, där avkastningskalkylerna praktiskt taget aldrig kan beräknas hamna på så hög nivå. En annan — och troligare — förklaring är att kapitalplacerarna inte tror på inflationsbeslutet. Prisutvecklingen hittills i år pekar i den riktningen. Visserligen blir inflationstakten lägre än vad som förutsetts, men det förklaras helt av den långsammare inflationstakten i andra länder. I Sverige har takten i prisstegringen ökat ända sedan februari upp till nu 9,5 46 på årsbasis, och det är tre gånger så högt som i våra viktiga konkurrentländer Tyskland, Storbritannien, USA och Japan. Vad nästa år beträffar angav finansministern själv häromdagen att konsumentpriserna med regeringens politik kommer att stiga 6 70 nästa år jämfört med 1983. Andra bedömare beräknar att inflationstakten blir 8 å 10 20. Med sådana siffror blir realräntan fortfarande hygglig men inte på något vis så uppseendeväckande. Vilken av dessa båda förklaringar — kraftigt höjda avkastningsanspråk hos kapitalplacerarna eller fortsatt hög inflationstakt — tror finansministern själv på?

Herr talman! Björn Molin har frågat statsrådet Ingvar Carlsson vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa tullverkets förmåga att bekämpa narkotikasmuggling och ekonomisk brottslighet över gränserna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. I enlighet med statsmakternas intentioner har tullverket sedan lång tid koncentrerat sina kontrollinsatser på kampen mot narkotikasmuggling, och på senare år även på bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. För att ytterligare främja dessa prioriterade insatser inom tullen har den generella neddragningen av myndigheternas resurser med 2 9o inte tillämpats fullt ut. Tullen har också fått särskilda medel för sin bekämpning av narkotikasmuggling m.m. Innevarande budgetår har tullen i regleringsbrev, utöver vad som angavs i budgetpropositionen, medgivits att planera verksamheten så att inga uppsägningar skall behöva ske inom de prioriterade områdena. Det innebär enligt tullens anslagsframställning att ytterligare medel i storleksordningen 3,8 milj.kr. kommer att behöva anvisas för innevarande budgetår. Dessutom har riksdagen i våras anvisat 3 milj.kr. som en följd av propositionen om åtgärder för tekoindustrin m.m. Vidare har tullen tillförts 1,5 milj.kr. för utökning av lossningsoch godskontrollen efter ett förslag av narkotikakommissionen. Jag kan också nämna att brottsförebyggande rådet och tullen har fått i uppdrag att undersöka den ekonomiska brottsligheten vid import. Beträffande narkotikabekämpningen har regeringen beslutat om en tidsbegränsad förordning som ger vissa tulltjänstemän fortsatt tillgång till polisens spaningsregister. Denna tillgång till polisens register ingick i narkotikakommissionens försöksverksamhet i Malmö, som avslutades den 30 september i år. Generaltullstyrelsen har i sin anslagsframställning för nästa budgetår begärt dels ytterligare förstärkta resurser för bekämpning av narkotikasmuggling och ekonomisk brottslighet, dels ett allmänt ställningstagande till sin verksamhetsinriktning. Vad gäller kampen mot ekonomisk brottslighet överensstämmer förslagen i anslagsframställningen i stort med kommissionens mot ekonomisk brottslighet ställningstaganden. Regeringens ställningstagande till detta kommer att redovisas i nästa års budgetproposition.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag hade ställt min fråga till statsrådet Ingvar Carlsson, därför att han enligt uppgift är den som inom regeringen är ansvarig för de bägge kommissioner för bekämpande av narkotikamissbruk resp. ekonomisk brottslighet som regeringen tillsatte under betydande uppmärksamhet för en tid sedan. Jag förstår att finansministern har fått i uppdrag att besvara denna fråga, eftersom det är han inom regeringen som är ansvarig för tullverket. Bakgrunden till min fråga är att skatteutskottet i våras, när det behandlade anslagen till tullverket, pekade på de risker som fanns med en nedskärning av anslagen till tullverket. Man sade bl.a. att det kunde uppfattas som en ryckig och illa planerad anslagspolitik att ena året bevilja tullverket oreducerat anslag, och t.o.m. tillföra verket nya medel, och nästa år göra kännbara nedskärningar. På grundval av detta ville utskottet då i ett tillkännagivande fästa regeringens uppmärksamhet på de viktiga uppgifterna som bekämpande av narkotikasmuggling och ekonomisk brottslighet utgör. Man sade, att om det visade sig att anslagsbehovet till dessa prioriterade ändamål inte kunde tillgodoses inom ramen för de nu föreslagna anslagen, borde regeringen redan till hösten återkomma med nya förslag. Detta är bakgrunden till min fråga. Finansministern svarar på en del andra saker också. Det är i och för sig intressant, men jag skall inte — mot bakgrund av den tillrättavisning som en kammarledamot fick av finansministern för en stund sedan — gå in på de frågorna, utan bara hålla mig till anslagstilldelningen. Läget är sådant att tullverket sedan riksdagsbehandlingen har skrivit till regeringen och begärt ett tilläggsanslag på drygt 7 milj.kr. för att klara dessa prioriterade uppgifter. Finansministern säger nu i svaret — om jag förstår det rätt — att tullen kommer att få 3,8 milj.kr. Det sägs att det ”kommer att behöva anvisas för innevarande budgetår”. Detta tolkar jag så att regeringen har för avsikt att föreslå riksdagen att bevilja ytterligare 3,8 miljoner. Sedan säger finansministern litet grand om ytterligare medel när det gäller åtgärder för tekoindustrin. Den frågan skall jag inte heller gå in på. Jagtror att om man menar allvar med att ta itu med narkotikamissbruk och brottslighet i samband med export och import är det nödvändigt att tullen har tillräckliga personalresurser. Under den tid jag var ansvarig för dessa frågor inom regeringen, gjorde vi så att den tvåprocentiga nedskärningen över huvud taget inte kom att drabba tullverket, och vi tillförde dessutom våren 1982 tullverket en del ytterligare pengar. Då ville socialdemokraterna satsa ännu mera för att bekämpa just narkotikasmuggling och ekonomisk brottslighet. Herr talman! Jag tror alltså att det är en vinst för samhället om vi genom ökade insatser redan vid gränserna kan hindra knarket att komma in i landet. Därmed skulle vi kunna minska de betydande kostnader som vi får för narkotikamissbruket när människor väl drabbas av det inne i landet.
Herr talman! Det gläder mig att Björn Molin som gammal tullminister värnar om tullens resurser i en verksamhet som förvisso är samhällsviktig. Han har rätt i sin förmodan att tullen nu skall få de pengar som behövs enligt den bedömning som gjorts med utgångspunkt från skatteutskottets uttalande.

Jag tycker att det är en intressant uppläggning som tullverket har, och det vore naturligtvis bra om Björn Molin stödde den inriktningen.
Herr talman! Som jag sade undantog vi under den förra regeringens tid tullverket från den 2-procentiga neddragningen för 1982/83. Därutöver gav vi extra resurser just för att effektivisera tullens arbete när det gällde att avslöja narkotikasmuggling och ekonomisk brottslighet i samband med handel över gränserna. Men då ville socialdemokraterna lägga på ännu mera. Vad finansministern gjorde i budgetpropositionen var att ta tillbaka stora delar av det resurstillskott som gavs för budgetåret 1982/83 och som socialdemokraterna då ansåg vara alltför magert. Nu vänder man igen. Finansministern är beredd att ge 3,8 miljoner, och det är bra. Vi kan utlova folkpartiets stöd för det förslaget. Men jag tror inte att det räcker för de insatser som tullverket behöver göra, mot bakgrund av att bara en mindre del av den narkotika som kommer in i landet blir avslöjad vid gränserna. Jag kan med anledning av den senaste kommentaren från finansministern säga att vi är positiva till förslag som innebär att tullverket på olika sätt tillförs ytterligare medel för att det skall klara dessa viktiga uppgifter. Sedan är det en annan sak att tullverket också har andra uppgifter som är mycket viktiga. Inte minst är tullverkets grundmaterial för statistiken över utrikeshandeln ovärderligt när det gäller den ekonomiska politiken. Så tullverket har många angelägna uppgifter. Jag har tolkat finansministerns svar positivt i den meningen att han gör samma grundläggande bedömning.

På grund av jordbruksminister Svante Lundkvists sjukdom måste besvarandet av Lars Ernestams, Kerstin Ekmans, Ingvar Erikssons, Einar Larssons och Gunhild Bolanders frågor uppskjutas till ett senare sammanträde.
Herr talman! Rosa Östh har frågat mig om jag är beredd att verka för att en kriminalvårdsanstalt placeras i Tierp. Riksdagen har år 1980 godkänt en principplan för förändringar i lokalanstaltsorganisationen. Av denna plan framgår att den gamla anstalten i Uppsala skall ersättas med en ny lokalanstalt där.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga, som dock var något kortfattat. Jag är givetvis medveten om att tidpunkten kan te sig något sen för ett agerande i den här frågan, inte minst med tanke på de förberedelser som gjorts för en byggnation i Uppsala. Men anledningen till att engagemanget för en placering av en kriminalvårdsanstalt i Tierp blivit så stort, inte minst från tierpsborna och Tierpspolitikerna, är att sysselsättningsläget i Norduppland förefaller bli allt mörkare. I en sådan här situation får inte någon möjlighet att förbättra läget lämnas oprövad. Jag utgår från att regeringen ser det som en gemensam uppgift att minska arbetslösheten och den regionala obalansen på arbetsmarknadsområdet. Jag vill gärna fråga justitieministern om han inte anser att det i detta syfte kan vara försvarbart med extra ansträngningar och besvär. Man kanske kunde även pröva mindre konventionella lösningar.

Herr talman! Anledningen till att svaret var så kort är att regeringen ännu inte är beredd att över huvud taget ta ställning i den här frågan. Tiden är ännu inte inne att göra det. Det är alldeles klart att vi i regeringen har full förståelse för sysselsättningssituationen i norra Uppland, och inställningen måste givetvis vara att pröva allt som går att göra för att förbättra den.

Den aktuella principen, som nu har tillämpats i många år och som hela kriminalvårdsreformen bygger på, innebär att det såvitt jag förstår skall finnas mycket speciella skäl för att frångå den. Och de skälen vill vi se litet närmare på. I det här perspektivet vill jag också klargöra att det inte är fråga om anknytning enbart för de intagnas del. I Uppsala har ungefär tio av de intagna frigång och arbetar alltså i Uppsala. Dessutom måste frivårdspersonalen ha möjligheter till täta kontakter med de intagna, just för att ordna deras frigivning.
Herr talman! Jag förstår de synpunkter som justitieministern nu har framfört. Men jag tror ändå inte att avståndet i det här fallet kan utgöra något större hinder för en placering av kriminalvårdsanstalten i Tierp. Som jag ser det finns det nu inte någon uppgift som är viktigare än att minska arbetslösheten.
Svea hovrätt har i ett uppmärksammat mål avkunnat dom i en tvist om rätt till umgänge med barn. Fadern tillerkändes därvid umgängesrätt med sin dotter, trots att det förelåg en ännu icke behandlad polisanmälan mot fadern för sexuellt övergrepp mot dottern. Oavsett utgången av den förestående prövningen av polisanmälan är det otillfredsställande att tvisten om umgängesrätt avgörs innan den för umgängesfrågan så betydelsefulla polisanmälan är behandlad.
Det skulle betyda oerhört mycket för ett område som norra Uppland om man ifrån statsmakternas sida bemödade sig om att förbättra läget. Jag uppfattar ändå justitieministerns senaste uttalande som positivt, och jag vill verkligen vädja till honom att han ägnar en allvarlig tanke åt det här förslaget, innan det eventuellt kastas i papperskorgen.
Avser justitieministern ta initiativ till förändringar i föräldrabalken med sådan innebörd att mål i tvist om vårdnad eller umgängesrätt skall avgöras först när alla relevanta omständigheter kan bedömas i ett sammanhang?

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till förändringar i föräldrabalken med sådan innebörd att mål i tvist om vårdnad eller umgänge skall avgöras först när alla relevanta omständigheter kan bedömas i ett sammanhang. Enligt 6 kap. 18 § föräldrabalken är domstolarna skyldiga att se till att mål som gäller vårdnaden om barn eller umgänge med barn blir tillbörligt utredda. En sådan bestämmelse som Margareta Persson har efterlyst finns alltså redan. Den infördes den 1 juli i år. Bestämmelsen innebär att domstolarna ibland kan behöva vänta med avgörandet i en vårdnadseller umgängesfråga för att utredningen skall bli så fullständig som möjligt.

Herr talman! Jag ber först att få tacka justitieministern för svaret. Sexuella övergrepp mot barn har först under de allra senaste åren börjat uppmärksammas. Och de skador som barnen får blir ofta skador för livet. Än värre blir det när ingen vuxen tror på barnens berättelser, om barnen ens vågar säga något. Den hemliga skammen blir en oerhörd plåga och börda för barnen att bära. Sexualbrottskommitténs förslag är också att straffen för incest mot barn skall skärpas. Därför blir jag mycket upprörd över det fall som har föranlett min fråga till justitieministern. I det här fallet, som jag har träffat på, hade all expertis — från S:t Görans barnpsykiatriska klinik, PBU och till den sociala distriktsnämnden -— uttalat att barnet tog skada av umgängesrätt med fadern på grund av de sexuella övergrepp hon utsatts för. En enig social distriktsnämnd polisanmälde fadern i december förra året för sexuella övergrepp. När Svea hovrätt i maj dömde till umgängesrätt utan övervakning fr.o.m. oktober i år, hade polisanmälan fortfarande inte föranlett någon åtgärd, och det har den ännu inte gjort. Svea hovrätt var inte enig; det var tre mot två som fällde utslaget. Naturligtvis kan inte justitieministern här säga vad han tycker om att hovrätten inte brydde sig om vad de sociala instanserna sade. Däremot kan vi i den här kammaren tala om hur det kan komma sig att man får döma till umgängesrätt när det samtidigt finns en outredd polisanmälan, som så direkt berör själva umgängesrätten. I andra ärenden kanske det inte spelar någon avgörande roll om en polisanmälan sedermera leder till att någon fälls eller inte fälls. Men här handlar det om ett litet barn, och det kan hända mycket i hennes liv som ingen domstol: världen kan radera ut med ett nytt domslut, om det sedan visar sig att mannen fälls och umgängesrätten omprövas. Under den tiden kan — och jag säger kan, för ingen av oss kan ju veta — obotliga skador åstadkommas. Jag vill därför fråga justitieministern, efter det här svaret: Kan jag tolka den förändring som gjordes den 1 juli så, att om det här målet hade kommit upp efter detta datum hade utgången kunnat bli en annan?

Herr talman! Jag beklagar, Margareta Persson, att jag inte kan svara på den frågan. Varje svar från min sida på en fråga av det slaget skulle innebära en bedömning av domstolens dom.
Herr talman! Får jag då fråga om någon av dessa orsaker låg bakom den ändring som trädde i kraft den 1 juli?
Herr talman! Jag kan även på den frågan bara svara på det sättet att jag anser att den lagstiftning som vi nu har är tillfredsställande för fall av det här slaget.

Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder mot bojkotter liknande den som nyligen utlystes av en facklig organisation mot en företagsledare, som hade deltagit i demonstrationen mot löntagarfonderna. förhindra visst slag av bojkotter förhindra visst slag av bojkotter Jag utgår från att Filip Fridolfsson med sin fråga vill ta avstånd från alla åtgärder, det må vara fackligt organiserade bojkotter eller något annat, som är ett angrepp på den fria demonstrationsrätten. Jag ansluter mig till det avståndstagandet. Demonstrationsrätten hör till de grundläggande medborgerliga frioch rättigheterna, som vi alla vill upprätthålla och värna om. Den rätten är liksom yttrandefriheten, mötesfriheten och föreningsfriheten skyddad mot ingrepp från det allmännas sida genom reglerna i 2 kap. regeringsformen. En annan sak är om man, som Filip Fridolfsson tycks vilja, skall ingripa med lagstiftning för att söka hindra enskilda människor eller organisationer att vidta åtgärder eller aktioner som kan betraktas som angrepp på andras frioch rättigheter. Den frågan diskuterades ingående när regeringsformen kom till, och resultatet blev, att man i varje fall inte bör utsträcka grundlagen till att ge ett skydd även mot enskilda. Ställningstagandet var detsamma när tryckfrihetsförordningen på sin tid kom till. Ett av skälen var att det ansågs svårt att dra gränserna för vad som skall vara tillåtet och inte tillåtet enskilda emellan i sådana här sammanhang. Men man framhöll också att det från många synpunkter är bättre att lita till den fria debatten och den allmänna opinionen än att gripa till lagstiftning. På området för de rent fackliga stridsåtgärderna har sedan länge principen varit densamma. Det råder fredsplikt enligt lag när kollektivavtal har träffats, men annars är den fackliga stridsrätten fri. De allra flesta vet och godtar att det är en frihet under ansvar. När detta ämne senast diskuterades här i riksdagen i våras blev mitt svar liksom tidigare att denna ordning bör behållas. Mitt svar till Filip Fridolfsson blir att jag inte har för avsikt att föreslå lagändringar. Slutligen vill jag tillägga att det inte blev något av bojkotten sedan fackförbundet tagit avstånd från avdelningens agerande.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. För exakt två veckor sedan demonstrerade här i Stockholm ca 75 000 företagare mot regeringens förslag om löntagarfonder. Dagen efter demonstrationen uppmanade en fackavdelning i annons sina medlemmar att bojkotta ett företag, vars ledare hade deltagit i demonstrationen. När jag läste den här annonsen, herr talman, blev jag först upprörd. Det måste jag tillstå. Sedan fylldes jag av olustkänslor. Jag frågade mig: Vart är vi på väg? I det här landet har vi grundlagsskyddad rätt att i en demonstration uttrycka en åsikt. Ingen ifrågasätter fackets och socialdemokraternas rätt att demonstrera — men i fackliga kretsar liksom bland vissa socialdemokrater verkar det inte vara lika självklart att ge företagarna denna rätt. Nej, företagare som demonstrerar mot ett politiskt beslut skall bojkottas och alltså ytterst drivas från företaget. Företagarna, denna viktiga samhällsgrupp, upplever bojkottaktionerna som förnedrande. Låt oss ett ögonblick leka med tanken att en företagare gentemot sina anställda som gått i förstamajtåget skulle uppträda på samma sätt som facket gjort mot den aktuelle företagaren. Vilket liv det skulle bli! Frågor skulle ställas här i riksdagen. Jag tar för givet att de skulle ställas till statsministern, och han skulle svara. Pressen skulle rasa. Indignationen skulle inte veta några gränser. Jag tycker att detta också skulle vara ett riktigt ståndpunktstagande. Nu tvingades fackförbundet att gå ut och ta avstånd från de grova övertramp som gjorts, och det gör även statsrådet Leijon. Av svaret att döma tror statsrådet att jag efterlyser lagstiftning. Det gör jag inte alls, men jag menar att samma regler skall gälla alla. Det otäcka är, herr talman, att bojkottaktionen inte är eller var någon engångsföreteelse. Det finns flera exempel på odemokratiskt uppträdande mot fondmotståndare. Ett parallellfall till det vi diskuterar här i dag är arbetarkommunens i Hjo bojkottaktion mot en provinsbank i Skaraborgs län. Socialdemokraterna i Hjo beslöt enhälligt att uppmana bankens kunder att avbryta kontakterna med banken i fråga. Orsaken var att bankens ledning inte gillade socialdemokraternas fondförslag. Detta är inte klokt! Det är helt otroligt! Får jag ställa ett par följdfrågor till statsrådet, frågor som har med vår diskussion att göra. Finner inte statsrådet det besvärande och olustigt att fackliga representanter och statsrådets partikamrater agerar på detta upprörande sätt? Den andra frågan lyder: Ingår det i de fackliga stridsåtgärderna att annonsera om bojkott mot företagarna som inte tycker som socialdemokraterna i löntagarfondsfrågan?

Herr talman! Låt mig säga att jag tycker att en del av det som Filip Fridolfsson sade var litet märkligt mot bakgrund av det förhållandet att det ju faktiskt inte blev någon bojkott. Filip Fridolfsson sade att man upplevde bojkotten som förnedrande. Men det blev ju ingen bojkott — tack vare att just det system som vi vill skall fungera i verkligheten också fungerade. Den frihet som de fackliga organisationerna i Sverige har är en frihet under ansvar — det vet vi alla, och det vet också de. Jag skulle vilja påstå att det inte var något yttre tvång som fick förbundet att i det här fallet ta avstånd från uttalandet från avdelningen i Stockholm; det var det förhållandet att ansvarstagandet fungerade som det skall göra. Hur de fackliga stridsåtgärderna skall fungera har vi pratat om tidigare här i riksdagen. Det råder, som jag sade, fredsplikt enligt lag när man har träffat ett kollektivavtal. Om man inte har ett kollektivavtal är den fackliga stridsrätten fri. Ibland — som t.ex. när det gäller sjukskrivningar, som diskuterades i våras — kan åtgärderna strida mot annan lagstiftning. Ibland kan de tänkas strida mot vissa andra frioch rättigheter. Men jag vet inte — det har jag i varje fall inte möjligheter att bedöma — i vilken utsträckning en annons skulle kunna göra det. I andra fall brukar vi ju säga att man skall vara rädd om yttrandefriheten. Men det grundläggande är att i det här fallet fungerade det som vi vill skall fungera — nämligen ansvarstagandet.

Herr talman! Frihet under ansvar, talar statsrådet Leijon om. Har man uppträtt ansvarsfullt? Naturligtvis inte. Jag förstår att statsrådet Leijon är trängd. Det här är en oerhört känslig fråga, speciellt för en socialdemokratisk regeringsmedlem. Statsrådet Leijon balanserar på slak lina. Å ena sidan vill inte — eller, rättare sagt, kan inte — statsrådet försvara så grova övertramp som det här rör sig om. Frågan gäller om den grundlagsfästa demonstrationsrätten även skall gälla vanliga, enkla företagarknegare, utan att en företagare som använder sig av den rätten skall bli utsatt för repressalier. Å andra sidan vill inte statsrådet Leijon, som sitter i det socialdemokratiska partiets ledning, göra sig till ovän med facket eller förtroendemännen inom partiet. Det är en svår sits som arbetsmarknadsministern har. Hur som helst, herr talman, detta öppnar kusliga framtidsperspektiv runt hörnet. Nu kan bara facket och vissa socialdemokrater uppmana folk att bojkotta företag. När fonderna är i funktion kan de sätta kraft bakom orden och handla. Är en företagare inte trogen idén om fackligt styrda löntagarfonder, kan man med ett klubbslag besluta om bojkottsanktioner. Jag vill fråga: Känner ändå inte statsrådet Leijon oro inför vad som har hänt och för en utveckling som vi av alla tecken att döma kommer att hamna i?

Herr talman! Jag tror faktiskt inte att ens Filip Fridolfsson, när han tänker efter och rannsakar sitt samvete, riktigt kan tro på den skräckbild av det framtida Sverige som han skisserar. Vad är det som har hänt? En stor demonstration som inte behagar alla har ägt rum i Stockholm. Det är ju ofta på det sättet att demonstrationer inte behagar aila i samhället. Vi har haft många exempel på demonstrationer som inte behagat alla, t.ex. förstamajdemonstrationer och Vietnamdemonstrationer. En del enskilda reagerar på sådana demonstrationer, i detta fall i en lokal facklig avdelning. Avdelningen gick ut med en annons och talade om bojkott. Men det positiva som sedan hände — vilket jag har talat om och som visar hur det svenska systemet fungerar — var att det överordnade fackförbundet reagerade med det ansvar som anstår ett svenskt fackförbund, nämligen genom att säga att demonstrationsrätten är fri och skall gälla alla i det här landet. Systemet fungerade, Filip Fridolfsson, och det blev inte någon bojkott. Därför tycker jag att vi har skäl att nu liksom tidigare konstatera att det system som vi har och som bygger på att de enskilda organisationerna på arbetsmarknaden vet att de har stora rättigheter, men också skyldigheter och ansvar, fungerar. Det kommer det att göra i det framtida samhället även med löntagarfonder.